Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 20, som vi nu behandlar, understryker utskottet på nytt allvaret i det läge i vilket den svenska ekonomin befinner sig. En översikt ges över utvecklingen under 1970-talet, med de balansbrister som nu mognat ut i underskott i bytesbalans och statsbudget, i stigande priser och i en stagnerande industrisektor. Men utskottet ger också en ganska omfattande redovisning av anledningarna till dagens situation och de ekonomiska balansproblemen. Man påpekar särskilt oljeprishöjningarnas inverkan, efterfrågebortfallet på världsmarknaderna och den svenska kostnadsutvecklingen. En av anledningarna berörs dock endast i förbigående. Jag tänker då på den utslagning som skett av personalintensiva mindre och medelstora företag, vilka tidigare i stor utsträckning fungerade som underleverantörer till våra större exportindustrier. Denna utslagning har medfört att importinnehållet i våra exportprodukter har blivit så stort som ca 40 92 och i vissa fall — våra Volvobilar har nämnts — upp till ca 70 96. Det är givetvis en av anledningarna till att det blir svårt för vårt land att enbart exportera sig ur bytesbalansunderskottet. Det förtjänar att påpekas att de mindre och medelstora företagen drabbades alldeles särskilt hårt av kostnadsexplosionen 1975 och 1976 — något som också förstärktes av de samtidigt kraftigt höjda arbetsgivaravgifterna och socialförsäkringsavgifterna. Kännetecknande för den dåvarande socialdemokratiska regeringen var ju också att allt skulle vara stort. Det skulle vara stora kommuner — som senare har fjärmat medborgarna från det demokratiska inflytandet på lokalplanet. Det skulle vara stora företag — världens mest omfattande varvsindustri, Stålverk 80 osv. Jordbrukets brukningsdelar skulle vara stora, självförsörjningsgraden skulle ner till 80 20 osv. Inom parentes sagt: Hur skulle det ha påverkat dagens bytesbalans om vi i dag sett oss tvungna att importera ca 20 Zo av vår försörjning med baslivsmedel? I själva verket förefaller det ha varit ett försök till ekonomisk harakiri som vårt folk fick bevittna vid denna tidpunkt. Regeringen Fälldin, som trädde till efter valet 1976, har fått lägga ner all sin kraft på att vända utvecklingen till det bättre. Vår nuvarande regering har drivit en annan näringspolitik än socialdemokraterna — som ju inte heller i dag ser någonting annat att uppmuntra företagen med än proms och andra höjda avgifter samt — i förlängningen — löntagarfonder. Fälldinregeringens småföretagarpaket 1977 har haft goda verkningar. Enligt en nyligen verkställd utredning inom SHIO har en tredjedel av de krav som organisationen ställde i sitt näringspolitiska program år 1978 genomförts helt eller delvis av regering och riksdag. En fjärdedel av kraven har tagits upp i utredningar och kommer att prövas av regeringen i en kommande småföretagsproposition. Vidare har regeringen nyligen utsett en speciell kontaktman inom industridepartementet — Rolf Andersson — för de mindre och medelstora företagen. Trots följderna av en tidigare socialdemokratisk politik och av oljeprishöjningarna, som inneburit en ökad belastning från 3 till ca 30 miljarder under 1970-talet, har sysselsättningen ändå kunnat bibehållas på en internationellt, men också historiskt, sett låg nivå. Anita Gradin uttalade oro för utvecklingen på arbetsmarknaden, och visst kan man känna en sådan. I finansplanen uttalas dock att regeringen trots det besvärliga år som nu förestår kommer att göra allt för att hålla sysselsättningen uppe. Det förtjänar också påpekas att sysselsättningen i Sverige, trots alla besvärligheter, ligger på en betydligt högre nivå än den som gäller för övriga OECD-länder. Finansutskottet stryker kraftigt under att åtgärder för att komma till rätta med våra obalansproblem måste sättas in nu. Det finns inte längre möjligheter att skjuta upp i tiden det som måste göras — om vi inte vill sända över notan för vår överkonsumtion till våra efterkommande, till våra barn och barnbarn. Åtskilliga förslag har lagts fram i syfte att nå de uppsatta målen. Sparpaket har antagits av riksdagen, ett omfattande åtgärdsprogram har aviserats, och energipropositionen ligger nu på riksdagens bord. Vad vi skulle behöva i Sverige i dag vore egentligen en högre grad av enighet inom vårt folk, en ny optimism och en tro på framtiden. Herr talman! Ett av de problem som nu gemensamt måste lösas är hur vi på nytt skall kunna få en fungerande kreditmarknad. I kampen mot valutautflödet har det svenska diskontot pressats upp till en nivå som vi tidigare inte har bevittnat. Detta hämmar givetvis investeringsverksamheten i stort, men det innebär också att många skuldsatta företag — jag tänker särskilt på företag inom lantbruket — står inför likviditetskris och i vissa fall hotande konkurs. I en kommittémotion från centerpartiet påpekas detta förhållande. I motionen framhålls att framför allt de nyetablerade lantbrukarnas ekonomiska situation är mycket bekymmersam. Många av dessa lantbrukare har fått sina ekonomiska kalkyler upprättade och godkända av lantbruksnämnderna. Dessa kalkyler håller givetvis inte i dag, när räntan nu har stigit med mellan 4 och 5 26. Enligt motionärernas mening borde det vara möjligt att dämpa effekterna av räntehöjningarna genom att skapa bättre möjligheter att lyfta av korta lån till hypotekslån. En vidgad emissionsram om förslagsvis 1 miljard skulle medföra en mera hanterlig situation för många lantbrukare, säger motionärerna. Utskottet redovisar att det finns en stor kö för placering av långa krediter i hypoteksbanken. Trots en avsevärd vidgning av emissionsramen under senare år uppgår lånebehovet till ca 6 miljarder. Det innebär en väntetid som uppgår till ca fem år. Utskottet deklarerar stor förståelse för de problem som den senaste räntehöjningen innebär för lantbrukare som gjort stora investeringar med lånat kapital och som har lånen placerade med rörlig ränta. Det är angeläget, säger utskottet, att lantbrukets behov av långfristigt kapital tillgodoses. I realiteten innebär utskottets skrivningar enligt min mening ett bifall till centermotionen, men av principiella skäl anser sig inte utskottet kunna meddela preciserade anvisningar som — i exempelvis emissionsfrågor — låser riksbanken i dess ämbetsutövning. Det får, enligt utskottet, ankomma på riksbanken att göra en avvägning mellan lantbrukets och andra näringars behov av långfristigt kapital. Enligt min mening måste utskottets uttalande emellertid innebära en beställning till riksbanken som svårligen kan missförstås. Det är givetvis också i övrigt önskvärt att räntan så snart som detta är möjligt sänks igen till en nivå som kan stimulera till investeringar. När det gäller att komma till rätta med vårt lands ekonomiska balansproblem vore det givetvis önskvärt med en bred enighet över de s.k. blockgränserna. I dag har det ju varit en liten diskussion om Eric Enlunds inviter. Kjell-Olof Feldt uttalade ju att han inte kommer att hjälpa till. Regeringen ligger, hette det, i vaken. Naturligtvis kan man fälla sådana omdömen i debatten, men situationen är nu sådan att alla behöver hjälpas åt. Det är ingalunda populära åtgärder som måste vidtas. Det var odiskutabelt lättare, som vi tidigare gjorde, att fördela överskott än att som nu fördela bördor. För centerns del har det alltid stått klart att man måste sätta skuldran till när det är motlut. Centern har alltid ställt upp när det gällt att komma till rätta med problem i en brydsam tid. Vi gör så också i dag. Herr talman!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

Herr talman! I mitt anförande sade jag att man hittills har lyckats klara sysselsättningen bra i en brydsam tid. Vidare framhöll jag att det i finansplanen visas en god vilja. Vi vet också att vi har en god beredskap, om arbetslösheten skulle få sådana proportioner som vi verkligen hoppas slippa se. Jag påpekade att Sveriges läge har varit och är bättre än åtskilliga andra länders. Jag nämnde i sammanhanget OECD. Man kan ta några exempel. Danmark har i dag 217 000 arbetslösa, vilket är 8,3 20 av arbetskraften. Läget är något bättre i Finland. Där uppgår arbetslösheten till 4,7 0 av arbetskraften. I England är 10 76 av arbetskraften arbetslös, vilket innebär att 2,5 miljoner människor är arbetslösa. I Västtyskland är 1,3 miljoner människor arbetslösa, vilket innebär 5,6 76 av arbetskraften. I hela OECD-området uppgår — jag tror att också herr Hermansson nämnde detta — antalet arbetslösa till ca 25 miljoner. Det är klart att det kan vara en tröst för ett tigerhjärta att relatera hur besvärligt det är på andra håll. Den svenska regeringen har emellertid hittills visat en god förmåga att hävda sysselsättningen, och ingenting talar för att den inte kommer att lyckas också i fortsättningen.

Herr talman! Jag vet inte var Anita Gradin gjort den iakttagelse som hon refererade i slutet av sitt anförande. Jag tror inte det är från centerns sida som man har gjort sådana uttalanden. Det som jag tog fram alldeles speciellt och försökte trycka på i mitt anförande var att vi måste stimulera näringslivet. Jag uppehöll mig särskilt vid de mindre och medelstora företagen. Det förtjänar påpekas att vi har 150 000 mindre företagare i Sverige. Gör tankeexperimentet att var och en av dem kommer på den idén att anställa en person till — då har vi ingen arbetslöshet i Sverige! Vi måste alltså föra en politik som stimulerar människor till att investera, att arbeta och att spara.

Herr talman! Av debatten här i dag har framgått att socialdemokraterna uppenbarligen har den verklighetsfrämmande uppfattningen att Sverige skulle kunna bedriva en i förhållande till andra länder i stort sett oberoende ekonomisk politik. Genom att stimulera bostadsbyggande, genom investeringar i kollektivtrafik, i broar och vägar samt — och framför allt — genom att med hjälp av en mer expansiv politik låta privat och offentlig konsumtion öka mer här hemma än vad fallet är utanför våra gränser, skulle vi få till stånd en snabbare produktionsökning och upprätthålla en högre sysselsättningsnivå än vad andra länder kan göra. Det tycks vara innebörden i den socialdemokratiska förkunnelsen. Och visst har socialdemokraterna rätt att föra fram ett sådant budskap. De saknar inte heller anknytning till vad som tidigare var etablerad klokskap inom den ekonomiskt-politiska debatten. Sverige hörde som bekant till de länder som följde OECD:s rekommendation efter 1973 års oljeprishöjningar att föra en expansiv politik för att motverka den dyrare oljans köpkraftsindragande effekter. Resultatet blev överbryggningspolitiken åren 1974-1976. I dag känner vi ju väl till de nära nog förödande följderna av detta slags politik. Vi vet också att under det senaste året har det skett ett allmänt omtänkande i den ekonomiskt-politiska debatten både här hemma och utomlands. De positiva effekterna av expansiv politik betraktas nu som bara kortsiktiga. Och riskerna anses vara stora för att man i själva verket genom en sådan politik kommer ur askan i elden. Efter en kort tid skulle man befinna sig i en besvärligare situation än i utgångsläget. Nästan alla länder har därför givit prioritet åt kampen mot inflationen och bytesbalansunderskotten framför en kortsiktig stimulanspolitik. Detta omtänkande ute i världen är i dag rätt drastiskt i många olika hänseenden. Man har övergivit Keynes. Man talar för en helt annan politik, en utbudspolitik, en supply-politik, där man stimulerar utbudet inom ekonomin, inte efterfrågan. Detta gäller också socialdemokratiskt styrda länder. I Västtyskland har länge förts och förs alltjämt en stram ekonomisk politik. Där räknar man i år med ingen ekonomisk tillväxt alls. I Österrike — som har brukat framställas som ett socialdemokratins mönsterland — förutses en mycket anspråkslös BNP-ökning i år. I Danmark förs likaledes en långtgående åtstramningspolitik. Norge skulle utan olja befinna sig i samma situation. Denna exempelsamling skulle kunna göras ännu rikligare. Det nya synsättet är betingat bl.a. av erfarenheterna från den förra oljekrisen. Man har funnit att den konventionella inriktningen av konjunkturpolitiken inte fungerar i den ekonomiskt-politiska situation som i dag råder i flertalet västerländska demokratier. Och en anledning till att Sverige under andra hälften av 1970-talet har haft en ogynnsammare utveckling än flertalet andra länder anses allmänt vara att vi gick längre i överbryggningshänseende än vad andra gjorde. Socialdemokraterna kan inte rimligen vara omedvetna om vad som nu sker i omvärlden. I sin motion konstaterar de ju, att den ekonomiska politiken därute är ”hårt inriktad på att genom allmän återhållsamhet bekämpa inflationen och minska underskotten i bytesbalansen”. — ”Inga tecken tyder på att denna inriktning av politiken är på väg att ändras”, fastslår socialdemokraterna — med en djup suck, förmodar jag. När socialdemokraterna vildsint angriper den svenska regeringens ekonomiska politik — Kjell-Olof Feldt citerade nyss med illa dold skadeglädje några kritiska uttalanden i omvärlden — innebär detta alltså att man på socialdemokratiskt håll underkänner den politik som förs av socialdemokratiska regeringar i Västtyskland, Österrike, Danmark och Norge. De svenska socialdemokraterna anser sig uppenbarligen veta bättre än sina utländska kolleger. Jag är inte alldeles övertygad att dessa har samma uppfattning. När jag lyssnar till vad utlandet säger om svenska socialdemokraters ekonomiska förnuft blir jag i stället bergfast övertygad om motsatsen. Möter ni aldrig, Kjell-Olof Feldt, era utländska vänner och diskuterar ekonomisk politik med dem? När Kjell-Olof Feldt nyss citerade — jag tror det var — U.S. News and World Report som bevis på att den svenska regeringen för en i grunden felaktig politik — underförstått alltså att tidskriften håller med socialdemokraterna — är förhållandet även här raka motsatsen. Tidskriften vill att den svenska regeringen skall gå ännu längre i restriktiv politik. Den avvisar därmed kategoriskt Kjell-Olof Feldts politik. Kjell-Olof Feldts citatkonst är i själva verket en citatförfalskning — i sak. Den långsiktiga strategi — för det är faktiskt fråga om en långsiktig strategi, inte om något slags tuvhoppning som Kjell-Olof Feldt ville göra gällande — som den svenska regeringen har dragit upp syftar till att steg för steg angripa de stora balansproblemen i vår samhällsekonomi. Vi har som bekant ett underskott i vår bytesbalans på över 20 miljarder kronor. Det svarar mot en överefterfrågan på varor och tjänster i förhållande till vad vi producerar inom landet. Underskottet är definitionsmässigt lika med skillnaden mellan produktion och förbrukning. Långtidsutredningen har klart visat, vilka krav detta ställer på vår ekonomiska politik. Större delen av den produktionsök ning som vi kan räkna med under 1980-talet måste avsättas i form av ökad export till den internationella marknaden. Av den återstående produktionstillväxten måste en stor del användas till investeringar främst i industrin. Annars kan vi inte upprätthålla den beräknade långsiktiga BNP-tillväxten på 2,5 Jo. Vad som då blir kvar för ökad konsumtion — både offentlig och privat — blir utomordentligt begränsat. Ökningsutrymmet skulle enligt långtidsutredningens huvudalternativ inte överstiga en halv procent om året. Om den privata konsumtionen skulle kunna räkna med motsvarande ökning, då skulle detta förutsätta att den statliga konsumtionsökningen blev negativ och den kommunala drogs ner till ungefär 1 96 om året. Dessa för vår ekonomiska framtid grundläggande frågor har socialdemokraterna systematiskt undvikit att diskutera. Man finner visserligen svala medgivanden i motionen, som att konsumtionsutrymmet är begränsat och att en fortsatt ökning av de offentliga utgifterna ”i samma takt” som under 1970-talet inte är möjlig. Men längre än så har de inte velat gå. De har envist motsatt sig flertalet regeringsförslag om utgiftsbegränsningar. De har dessutom på kommunernas vägnar indignerat protesterat mot de åtgärder som regeringen har vidtagit eller föreslagit för att begränsa en kommunal utgiftsexpansion som varit långt, långt snabbare än vad våra tillgångar har medgivit. De har dessutom med ännu större våldsamhet motsatt sig åtgärder inriktade på att hålla tillbaka den privata konsumtionen. Det gällde bl.a. höstens momshöjning. Visserligen kan man säga att de nu indirekt erkänner att det var en riktig åtgärd. Den tar sig också uttryck i en i förhållande till tidigare avsevärt förbättrad handelsbalansutveckling. Men socialdemokraterna har inte lagt fram några förslag om att momshöjningen skall återtas. Deras syn gäller också de nya metoderna för att beräkna basbelopp. Det har gällt neddragningen av subventionerna av livsmedelskonsumtionen och bostadskonsumtionen. Ingen som lyssnat till det socialdemokratiska budskapet under de senaste månaderna kan ha fått något annat generellt intryck än att socialdemokraterna förordar en snabbare ökning av den privata konsumtionen och en mindre långt gående begränsning av de offentliga utgiftsökningarna än vad regeringen anser vara nödvändigt med hänsyn till vår ekonomi. Därmed har socialdemokraterna i Sverige kommit att stå för en ekonomisk politik som radikalt avviker från vad så gott som alla ekonomer är överens om —- en politik som också står i klar strid mot vad regeringarna i den industrialiserade världen förordar. Beror denna helt avvikande grundsyn på att de svenska socialdemokraterna verkligen tror på den super-keynesianism som deras förslag vittnar om? Eller är den här politiken helt enkelt ett uttryck för en ohämmad opportunism? Jag kan dra mina slutsater, och jag gör det också. Andra har rätt att dra sina. I vart fall har den påtagliga motsägelsen mellan vad Sveriges ekonomi kräver och vad socialdemokraterna föreslår uppenbarligen utlöst ett slags trovärdighetskris inom det socialdemokratiska partiet. Att det har mullrat i partidjupet — det har vi vetat länge. Nu har missnöjet blommat ut i den artikel i tidningen Arbetet som föranlett så våldsamt ståhej inom partiet och som har berörts tidigare i debatten i dag. De sex socialdemokratiska nationalekonomer som där går till frontalangrepp mot partiets ekonomiska politik är ju inte några vilka som helst. Och deras svidande vidräkning med vad socialdemokraterna stått för under de senaste fem åren kan inte bortförklaras hur som helst. De socialdemokratiska försöken i den riktningen har varit delvis löjeväckande. På vissa håll sägs de nationalekonomiska rekommendationerna vara uttryck för extrem högerpolitik. På andra sägs att de är raka motsatsen till en sådan politik — det är en vanlig socialdemokratisk politik det gäller. Förvirringen är så fullständig som den måste bli när man inte har någon egen politik att föra fram. ”Den svenska ekonomins problem är i dag så stora och väldefinierade att de flesta ekonomer — oavsett färg — är överens om huvuddragen i den ekonomiska politik som är nödvändig”, konstaterar de här ekonomerna. Men — underförstått — inte socialdemokraterna; de är inte överens med de andra. När jag gör gällande detsamma som de här ekonomerna, nämligen att våra ”produktionskostnader måste stiga långsammare än omvärldens”, då brukar socialdemokraterna här i kammaren beskylla mig för att använda klantiga pekpinnar, för att uttrycka sig milt. Och när jag i likhet med de här ekonomerna stryker under att vi i dag måste acceptera ökade vinster i näringslivet bl.a. för den framtida sysselsättningens skull, då anklagas jag för att föra kapitalägarnas och de rikas talan. När jag och regeringen — likt nu ekonomerna — påvisar att ”en dämpning av den kommunala konsumtionens expansion är en oundviklig del i en politik för ekonomisk balans”, då angrips vi för att vilja avskaffa den kommunala självstyrelsen. I fråga efter fråga överensstämmer faktiskt regeringens och ekonomernas kritik av den socialdemokratiska politiken eller — rättare sagt — av bristen på politik. Undra på att den socialdemokratiska pressen inte vet till sig. Den roterar i sin förvirring från den ena motsägande uppfattningen till den andra. Det är klart — och jag kan förstå det — att de här ekonomerna känt sig besvärade i sitt behov av uppriktighet och sanningssägeri. För att mjuka upp sin kritik tillsätter de då och då till tröst några beska droppar, avsedda för regeringen.

Om det verkligen förhöll sig på det sättet att de utgiftsneddragningar, som regeringen hittills kunnat genomföra mot socialdemokraternas vilja och trots deras motstånd, varit av ”luppdimension”, varför har då socialdemokraterna och pressen försökt projicera upp de här utgiftsneddragningarna till något slags kolossalformat? Det har ju inte varit någon ände på allt elände som regeringens åtgärder har påståtts förorsaka det svenska folket.

Jag måtte medge, fru talman, att det inte är lätt att följa med i den svängen.

Men så får inte politik bedrivas i en demokrati som förutsätter att väljarna skall kunna lita på sina förtroendevalda, att väljarna skall kunna räkna med att de förtroendevalda talar sanning och fullgör sina uppgifter med övertygelse och ansvarsmedvetande. De socialdemokratiska nationalekonomernas rekommendationer överensstämmer — som de själva konstaterar — med vad flertalet ekonomer är överens om. I stort sett samma bedömningar återfinns, som jag redan har sagt, i regeringens besparingsproposition från i höstas, i regeringens finansplan och i det handlingsprogram som regeringen nyligen har lagt fram. Ekonomernas artikel utgör — skulle jag vilja säga — en vädjan om sans och förnuft i den ekonomiskt-politiska debatten. Den borde kunna tjäna som en tankeställare för folk i allmänhet och för ledningen i det socialdemokratiska partiet i synnerhet. Hur länge orkar det partiet egentligen bekämpa ekonomiska sanningar? Det har, som jag nyss sade, länge mullrat i de djupa leden. Man skall kanske inte räkna Aftonbladet till de djupa leden, i varje fall inte till de djupaste. Men en intressant stormsvala är tidningens ledare den 27 januari, där den socialdemokratiska ekonomiska motionen betygsattes som ”fel medicin”. När socialdemokraterna försöker angripa inflationen väljer de en felaktig utgångspunkt, hette det. ”Prisstegringar är aldrig en primär orsak i det ekonomiska förloppet — utan inflationen är ett symptom, en yttring av mera djupliggande orsaker.” Jag antar att pennan i den här ledaren har förts av tidningens chefredaktör, förre planeringschefen i finansdepartementet Carl Johan Åberg. Hans slutsats är att såväl den privata som den offentliga konsumtionen måste hållas i mycket strama tyglar, samtidigt som näringslivets investeringar och bostadsbyggandet får en kraftig stimulans. ”Det är”, säger han, ”genom denna typ av åtgärder — som hårdhänt vrider om resursanvändningen i den svenska ekonomin från konsumtion till investeringar — som problemen kan klaras, inte genom att angripa krisens yttringar.” Jag vill gärna säga att jag för egen del har svårt att förstå hur våra balansproblem skulle kunna lösas genom ett stimulerat bostadsbyggande. Men det är en detaljfråga i de stora sammanhangen. Aftonbladets analys var i övrigt korrekt för en gångs skull. Sveriges problem består i en överkonsumtion på såväl den privata som den offentliga sidan. Att Aftonbladet sedan dess gjort ett slags avbön av någon anledning ändrar inte min bedömning. Men denna avbön borde göra förvirringen i det socialdemokratiska lägret ännu större än vad den måste ha varit tidigare. Och den debatt som förts här i dag tyder på att de kritiska rösterna inte har kunnat tränga igenom glashusets väggar. Den socialdemokratiska reservationen i finansutskottet bygger på den motion som både Aftonbladet och nationalekonomerna — mer eller mindre motvilligt — skar i strimlor. På sikt är socialdemokraternas ståndpunkt helt omöjlig. En omprövning kommer därför, den måste komma, var så säker. Frågan är bara när och hur mycket de dessförinnan lyckats försvåra det nödvändiga saneringsarbetet i vårt land. Fru talman! Vi borde — jag har sagt det åtskilliga gånger här i kammaren — kunna bli överens i alla fall i fråga om den grundläggande analysen av Sveriges ekonomiska situation. Vi borde kunna bli överens om den allmänna inriktningen av och huvudbeståndsdelarna i en politik som skulle vara ägnad att återge vårt land dess förlorade hälsa. Vi borde också kunna föra en debatt om sambandet mellan de olika posterna i försörjningsbalansen i ett längre perspektiv. En sådan debatt har inte kunnat komma till stånd. Avståndet dit tycks fortfarande vara nästan oändligt långt. Jag skulle vilja fråga: Har ni socialdemokrater aldrig funderat över vad som skulle inträffa, om ni skulle vinna tillbaka regeringsmakten vid 1982 års val? Dagens opinionssiffror tyder ju på att den möjligheten inte är helt utesluten. Hur kommer ni då att handla? Kommer ni då att föra samma politik som ni står för i dag? Och då kommer det att gå riktigt illa för vårt gamla fina land. Eller kommer ni att förverkliga den ”genomgripande politiska omläggning” som de sex socialdemokratiska ekonomerna vädjat om? Om ni gör en sådan omläggning, hur kommer då de medborgare som ni vädjat till i valrörelsen att reagera inför den uppenbara motsättningen mellan ord och handling? När SAF och LO enades om det enligt allas mening ansvarsmedvetna avtalet natten mellan den 2 och 3 februari gjorde de två organisationerna ett gemensamt uttalande, som jag tidigare har citerat här i kammaren och som vittnar om framtidstro och realism. Det vittnar om insikt om att den hittillsvarande bidragsoch subventionspolitiken inte kan fullföljas, att arbetsamhet och lönsamhet måste förstärkas, att produktiviteten i närings livet måste förbättras och att företagens internationella konkurrenskraft måste gynnas och investeringarna öka. Vilka konkreta åtgärder har socialdemokraterna att föreslå för att motsvara organisationernas maning? Såvitt jag har kunnat finna inga. I den ekonomiska motion som socialdemokraterna lagt fram påstår de att indexregleringen av skatteskalorna med tanke på 1981 års avtalsrörelse, dvs. den som vad LO och SAF angår slutade i det här avtalet, innebär ”ett oöverstigligt hinder för att bibehålla en rättvis fördelning om samtidigt de nominella lönerna skall hållas nere”. Kjell-Olof Feldt måtte ha blivit sur för att det blev ett sådant här ansvarsmedvetet avtal. Man fick i varje fall det intrycket, när man lyssnade på honom för en stund sedan. Men låt mig fråga Kjell-Olof Feldt med anledning av uttalandena i motionen: Anser ni verkligen att det träffade avtalet innebär en orättvis fördelning? Eller medger ni att uttalandena om indexregleringen i motionen var felaktiga? Det förelåg ju inga oöverstigliga hinder. Det blev ett avtal. Men om ni har rätt i era slutsatser måste avtalet vara djupt orättvist. Innebörden av vad jag här sagt är att de svenska socialdemokraterna i dag står utan konkreta alternativ då det gäller att lösa våra stagflationsoch balansproblem. Ute i världen kan man i land efter land finna tecken till ett omtänkande, en utveckling som ger den liberala idétraditionen och marknadshushållningens principer ökat spelrum. De svenska socialdemokraterna vill traska vidare i gamla nötta fotspår och göra fotspåren ännu djupare. Det enda egentligt konkreta som man kan finna — och som de med desto större frenesi engagerat sig för — det är den besynnerliga fondmagi med vilken de vill få folk att tro att Sveriges ekonomiska verklighet i ett slag skall kunna förändras. Men att bygga ekonomisk reformpolitik på det slags mytbildning som man hänger sig åt i det här sammanhanget eller på luftiga löften, det är ingen bra metod när samhällsekonomin och de enskilda människorna möter svåra ekonomiska problem. Vi har ett sparandeunderskott i ekonomin. Det vet vi alla. Men det är en ren myt att underskottet skulle kunna upphävas genom kollektiva löntagarfonder. Sparandeunderskottet uppgår — som jag sade för en stund sedan — till i runt tal 20 miljarder kronor. De kollektiva fonderna skulle få ett par miljarder om året genom en särskild s.k. ATP-avgift. Och den transaktionen leder till ökade kostnader för företagen, minskad lönsamhet och rimligen också till ett minskat företagssparande. Det svenska sparandeunderskottet är väsentligen att hänföra till den offentliga sektorn. Tvångsvis genomförda löntagarfonder skulle inte öka utan snarast minska möjligheterna att täcka den offentliga sektorns sparandeunderskott. Vi behöver öka tillgången på riskvilligt kapital. Men det är en ren myt att vi därför måste ha just kollektiva löntagarfonder. I själva verket har behovet av riskkapital använts bara som en förevändning — för att dölja det bakomliggande maktmotivet. Det framgår inte minst av de senaste dagarnas debatt. Socialdemokraterna gråter nu som bäst krokodiltårar. När det visar sig att frivilligt sparande för riskvilligt kapital möter den framgång som det gör, då begär socialdemokraterna utskottsinitiativ för att försvåra för anställda eller förhindra dem att spara i aktier i egna företag. Och de lovar dessutom avskaffa detta slags sparande, om de återkommer till makten. Ett skäl så gott som något för att de inte skall få komma tillbaka. Detta av Kjell-Olof Feldt i en frågedebatt framkastade vallöfte bekräftar mitt påstående att kapitalbildningsbehovet bara är en förevändning för att kunna socialisera näringslivet. Det var, fru talman, ett bedrövligt och ynkligt löfte som Kjell-Olof Feldt ställde ut. Bedrövligt och ynkligt därför att löntagarna, om han skall förverkliga sitt löfte, inte skall ges rätten att spara individuellt och frivilligt i aktier. Deras överenskommelser med arbetsgivarna och deras planerade sparande skall upphävas genom lagstiftning. Trots att frivilliga avtal gynnar såväl företag som anställda och hela vår samhällsekonomi. Det var bedrövligt och ynkligt därför att våra företag genom skattefondssparande i denna form har fått en möjlighet att frivilligt och i samverkan med de anställda förbättra företagets kapitalförsörjning i ett läge då just den bristande soliditeten är företagens stora problem. Det här handlingssättet — eller skall vi säga försöken att sabotera strävanden att öka det frivilliga aktiesparandet — är ett bevis på att det vackra talet om historiska kompromisser, talet om att acceptera högre lönsamhet och förbättrad soliditet, inte har varit allvarligt menat. Oppositionen har talat mycket om regeringsmaktens förfall. Vad vi nu bevittnar är oppositionens förfall. Jag beklagar detta. Kjell-Olof Feldt är som bekant vice ordförande i finansutskottet. Finansutskottets ordförande för ett antal år sedan, när socialdemokraterna var starkare, hette Sven Ekström. Jag och Sven Ekström hade många intressanta, ofta hårda, debatter, men jag tror att de var sakligt tunga och de byggde på att vi hade respekt för varandra. Han lämnade tyvärr riksdagen för några år sedan. Jag fick ett brev från honom i mitten av januari, och jag skall be att få läsa upp det brevet. ”Broder,” — brevet är alltså ställt till mig — ”Det kan kanske vara av intresse för Dig att veta, att den gamle finansutskottsordföranden ställt sig i spetsen för bildande av en aktiesparfond i det företag, där jag nu har mitt huvudsakliga jobb. Resultatet hittills är mycket bra. Efter en veckas teckningstid har ca 850 anställda anslutit sig. Jag hörde igår med stort intresse i tv debatten i riksdagen. Med hjärtliga hälsningar Nu kan man säga att det här brevet är ett privatbrev, men det är det inte. Det är nämligen diariefört i departementet, och därför har jag rätt att läsa upp det. Jag får säga att det går utför i finansutskottet, Kjell-Olof Feldt. Det är synd att Sven Ekström inte kunde sitta kvar, så att vi kunde föra debatten med det tonfall och med de sakliga synpunkter som vi anförde här i kammaren för några år sedan som grund. Han skulle aldrig ha ställt ut sådana här löften. Det tror jag att jag vågar försäkra, och det vittnar också det här brevet om. Vi behöver faktiskt samförstånd i Sverige kring allt som i dag kan betraktas och betecknas som ekonomiskt förnuftigt, kring allt som kan vara ägnat att förbättra och stärka vår ekonomi liksom kring åtgärder som kan leda till samverkan och förståelse mellan olika sektorer i vårt samhälle och inte minst mellan företag och deras anställda. Ingen kan ha någon anledning att spetsa till eller fördjupa motsättningar mellan grupper och mellan företag och anställda. Men Kjell-Olof Feldt och övriga socialdemokrater erbjuder konfrontation för att försvara det ekonomiskt oförnuftiga, för att skapa splittring. Jag hoppas att medborgarna i vårt land kommer att ge socialdemokraterna det svar som ett sådant handlande förtjänar. Det är också en myt att kollektiva löntagarfonder skulle kunna tillhandahålla företagen billigare kapital. Det billigaste kapitalet för företagen är ackumulerade vinstmedel. Tillgången på sådana vinstmedel ökar inte utan minskar om man lägger ökade avgifter på företagen. Att kollektiva löntagarfonder skulle kunna ersätta företagens strävan efter vinst med insatser inriktade på andra mål, exempelvis bättre arbetsmiljöer, hör också till den motsägelsefulla mytbildningen. Den självklara sanningen är ju den, att lägre lönsamhet ger sämre förutsättningar att betala högre löner och att skapa bättre arbetsmiljöer. Att våra löntagare skulle vara beredda att godta en högre vinstnivå, om kollektiva löntagarfonder funnes, är likaledes en helt obevisad myt. Påståendet stämmer inte med erfarenheterna från 1970-talets lönekostnadsexplosion. Att den centrala fackledningen möjligen skulle positivt se ett byte av mera begränsade löneökningar mot en snabb tillväxt av den egna maktutövningen är inte helt uteslutet. Men att medlemmarna ute på fältet skulle godta sådant byte förefaller otroligt. Löntagarintresset är dessutom ingalunda ett entydigt och till sitt innehåll klart definierat begrepp. Att så skulle vara fallet hör också till de många myternas värld. Löntagare är individer, enskilda människor med olika värderingar och olika prioriteringar. Och i de fackliga organisationerna finns också intressemotsättningar — exempelvis mellan privatanställda och offentliganställda. Till det mest fantastiska i mytbildningen hör påståendet att den kollektiva fondmodell som nu senast redovisats — vi har ju haft rätt många modeller av det slaget — skulle vara mera marknadsorienterad än tidigare modeller. Helt avgörande — bortsett från de här anmärkningarna — för vår bedömning måste vara vilket slags ekonomi och vilket slags samhällssystem vi skall ha i Sverige framöver. Skall vi ha ett enskilt ägt näringsliv? Skall vi utgå ifrån att vi skall behålla och helst förstärka det fria konsumtionsvalet, den fria konkurrensen och marknadshushållningen? Eller skall marknadsekonomin stegvis urholkas och ersättas av en ännu mera blandad ekonomi med regleringar, politisk styrning och korporativism? I det perspektivet innebär det senaste fondförslaget — hur många myter som än byggs upp kring det —- ingen ändring i förhållande till Rudolf Meidners ursprungliga förslag. Fackligt styrda och fackligt ägda fonder skall successivt kunna ta över ägandet i den helt dominerande delen av svenskt näringsliv, i både stora och små företag. Och därmed kommer marknadshushållningen inte att kunna fungera på det sätt den bör fungera. Det är inte heller förenligt med vårt samhälles struktur att fack och arbetsgivare blir ett. Då kommer producentintresset att överordnas konsumentintresset. Löntagarna blir sina egna motståndare. Vi behöver bara kasta blicken över till andra sidan Östersjön för att konstatera vilket slags valfrihet konsumenterna i där etablerade ekonomier förfogar över. Och till sist: Det finns, fru talman, ingenting som talar för att Sveriges balansproblem skulle kunna lösas genom att vi ännu mer än vad nu är fallet kollektiviserar och politiskt styr en ekonomi som redan förut är alltför politiserad och styrd. Under de senaste 15 åren har centralisering i alltför hög grad kommit att ersätta decentralisering, koncentration i ägandet att ersätta ett spritt ägande, detaljstyrning ovanifrån den anpassning till marknadens förutsättningar som hundratusentals företag ute i landet skall svara för. Det är en ren vanföreställning, att vår ekonomis funktionsförmåga skulle öka, om ett antal kollektiva tvångsfonder bildades med möjlighet att ta över och styra enskilda företag. Och det är en lika stor vanföreställning att en sådan omgestaltning av vår företagsamhet och dess villkor skulle utan protester och utan stora motsättningar kunna genomföras genom årliga skatteuttag i ett redan förut alltför högt beskattat samhälle. Både i vårt land och i vår närmaste omvärld talar alla erfarenheter för en motsatt kursinriktning. Vi måste frigöra de enskilda människornas förmåga till arbetsinsatser och enskilt sparande. Vi måste ta till vara den vilja till ansvarstagande som finns hos våra medborgare. Vi måste stimulera till initiativ och till arbete. Något sådant kan aldrig åstadkommas i de kollektiva löntagarfondernas Sverige. Det går bara i ett samhällsklimat där medborgarna själva får behålla mera av resultatet av sin möda och sporras av medvetandet om att arbete och sparande lönar sig — lönar sig för honom eller henne, för hans eller hennes familj och därmed för hela samhället och kommande generationers trygghet och välstånd. Trepartiregeringen har tagit många steg mot en mera liberaliserad ekonomi. Vi har klart och tydligt angivit den långsiktiga strategi som vi avser att följa för att återge Sverige dess förlorade balans. Något alternativ till den strategin har våra motståndare icke redovisat. Vi kommer att fullfölja den politik vi dragit upp riktlinjerna till. Den måste fullföljas, om Sverige skall återfå sin styrka och om vi skall kunna garantera nästa generation den trygghet och den sysselsättning som tidigare generationer givit oss i arv.

Fru talman! Det är en ganska fantastisk föreställning som moderaterna ger oss här i dag. Moderaternas partisekreterare talar som om han var regeringens ekonomiminister. Landets ekonomiminister talar som om han var moderaternas partisekreterare. Hela det tal Gösta Bohman höll handlade bara om socialdemokratin — en enda lång hatfylld tirad mot arbetarrörelsen. Det fanns praktiskt taget ingenting i detta 40 minuters anförande som handlade om regeringens politik, vad man tänker göra åt det akuta krisläget när det gäller våra underskott, de växande svårigheterna för landets utlandsupplåning, hur vi skall bemästra inflationen, vad vi skall göra med en arbetslöshet som är på väg upp mot 200 000. Om detta fanns ingenting i hans anförande. Gösta Bohman försökte inte ens rättfärdiga sig när han än en gång har demonstrerat sin inkompetens i att sköta landets valutapolitik. Men ändå, fru talman: Det är regeringens politik som är under debatt. Det är regeringen som begär att dess politik skall godkännas av riksdagen. Det finns många frågor att ställa till Gösta Bohman, men jag har tre minuter på mig och skall ställa en enda. Den gäller löftet om skattesänkning. Den moderate partisekreteraren — nu menar jag den formelle partisekreteraren — sade att det inte kan bli fråga om att höja några skatter för att finansiera den sänkta marginalskatten, utan det skall bli utgiftsbesparingar. I den regeringsdeklaration som också Gösta Bohman står bakom sägs det att för att finansiera skattesänkningen kan man överväga höjd moms, höjda arbetsgivaravgifter eller tvångssparande. Nu måste jag fråga ekonomiministern: Vad är det som gäller? Vem talar för regeringen — regeringen själv eller moderaternas partisekreterare? Eller är det möjligen så, att moderaterna driver sitt vanliga spel: Först för man en stark propaganda mot alla skattehöjningar, sedan höjer man skatterna tillsammans med de övriga partierna och talar om, hur mycket man var emot det. Jag måste fråga alla centerpartister och folkpartister som finns här i riksdagen: Hur länge står ni ut med detta dubbelspel som moderaterna utsätter er för? Skattefondssparandet skall jag återvända till i nästa replik, men bara därför att Gösta Bohman missbrukar vad jag har sagt måste jag förklara, att jag inte vill avskaffa de avtal som kan finnas om sådant sparande mellan arbetsgivare och löntagare. Sådana skall de ha full frihet att träffa. Det jag har talat om att avskaffa är skattepremieringen av lån som tas upp för att man skall köpa aktier.

Fru talman! I sitt angrepp på de krav som förs fram från de bägge arbetarpartiernas sida i den ekonomiska politiken hänvisar Gösta Bohman till det ekonomiska omtänkande som har skett ute i världen. Han gläds åt att Keynes är övergiven och hänger sig själv åt den ”Friedmani” som i stället breder ut sig i de borgerliga regeringarna. Men när han här talar om att ”man har funnit”, så är det ju borgerliga, ofta mycket konservativa regeringar som står för detta omtänkande. Det är den konservativa regeringen i England, det är den mycket konservativa regering som nu har tillträtt i Förenta staterna. Vill man se ”Friedmanin” helt genomförd, får man gå till ett land som Chile. Jagtror inte att detta har så väldigt stor relevans i den ekonomiska debatt vi för i Sverige. Och jag tror heller inte att det är tillräckligt för att utdöma exempelvis den överbryggningspolitik som den socialdemokratiska regeringen försökte föra för att om möjligt undgå inflytandet från de internationella kriserna. Felet med den överbryggningspolitiken var ju inte att den genomfördes, utan dess fel var vad man inte gjorde samtidigt, nämligen att man inte gjorde strukturella ingrepp i det svenska näringslivet. Då hade överbryggningspolitiken lett till just de mål som man hade bort förvänta. Gösta Bohman är förbittrad över diskussionen om löntagarfonder, och han är det med rätta. Vad de fackligt organiserade ser bakom denna debatt och vad de vill föra fram är nämligen hela diskussionen om makten inom näringslivet. Nu ligger makten hos enskilda kapitalägare, hos de stora finanstrusterna, hos monopolen, och det har skett en oerhörd centralisering av denna makt också under de år då de borgerliga regeringarna har suttit. Det är det som löntagarna vill bryta. När Gösta Bohman vädjar om ansvar, så svarar självklart löntagarna så här: Vi skall alltså visa ansvar, men Gösta Bohman vägrar att ge oss något som helst inflytande över politiken. Det är vad det handlar om. Det finns några konkreta frågor som jag tror att löntagarna och andra gärna vill ha svar på. Hur vill de borgerliga partierna inför de arbetslösa motivera att man medvetet styr mot en ökning av arbetslösheten med ytterligare 70 000 människor under 1981? Hur vill de borgerliga partierna inför byggnadsarbetarna och de många bostadssökande motivera att man medvetet styr mot en ytterligare nedskärning av bostadsbyggandet under 1981? Hur vill de borgerliga partierna inför låglönearbetarna, husmödrarna och pensionärerna motivera att man medvetet styr mot en genomsnittlig prisstegring under detta år med 12 96? Det är de frågor som det svenska folket vill ha svar på.

Fru talman! I sin replik använde Kjell-Olof Feldt ett uttryck som jag, när jag lyssnade på ett annat anförande av honom via radioapparaten i mitt rum, hörde honom säga gång på gång. Han talade om en ”inkompetent” ekonomiminister och om en ”inkompetent” valutareglering, och självfallet står det Kjell-Olof Feldt fritt att använda sig av sådana uttryck. Men när han talar om inkompetent valutapolitik, så tycker jag ändå man har rätt att påminna om hur läget var hösten 1976. När socialdemokraterna satt kvar i en expeditionsregering, tvingades vi vidta de första krisåtgärderna. Någon vecka därefter genomfördes den första devalveringen. Vi tvingades också devalvera ett par gånger år 1977, åtgärder som socialdemokraterna kategoriskt gick emot. Men finns det någon socialdemokrat som i dag inte erkänner att det var riktiga åtgärder som vidtogs, i varje fall år 1977? Jag tycker att Kjell-Olof Feldt skall vara försiktig med att tala om inkompetent valutapolitik. Över huvud taget bör han vara försiktig med att röra sig med begrepp som räntesänkningar och räntehöjningar samt devalveringar, när han tar till orda här i kammaren. Kjell-Olof Feldt är faktiskt inte vem som helst. Han är vice ordförande i finansutskottet. Man må beklaga det eller inte, men det är i varje fall ett faktum. Och folk lyssnar på vad Kjell-Olof Feldt säger. Det kan uppstå bekymmer och trassel för honom om han fortsätter att uppvisa sin ”inkompetens” i dessa frågor, som kräver ett grannlaga uppträdande. Detta om detta. Kjell-Olof Feldt började sin replik på det gamla vanliga, ”hederliga” sättet med att tala om Gösta Bohmans ganska fantastiska föreställning. Hela talet var en enda lång hatfylld tirad mot socialdemokratin, sade han. Jag börjar känna igen det där. Hur mycket jag än talar om regerings egen politik, men råkar beröra socialdemokraternas alternativ, så får jag höra den där beskrivningen. Och det kan ju låta effektfullt för den som råkar lyssna just då. Vi fick inte veta någonting om regeringens politik, sade Kjell-Olof Feldt. Men jag förutsätter faktiskt att finansutskottets vice ordförande läser innantill. Jag förutsätter också att han, när han sitter i finansutskottet och granskar regeringens politik, presenterad i finansplan och i andra handlingar, samt när han skriver sina reservationer, vet vad han sysslar med. Jag tycker inte att jag här i kammaren skall behöva läsa upp för Kjell-Olof Feldt vad vi har skrivit i finansplanen. Jag tycker inte heller att jag skall behöva göra det för andra ledamöter här i kammaren, vilka jag förutsätter har läst finansplanen. Där finns regeringens politik redovisad. Den långsiktiga strategin är fortfarande densamma. Den innehåller inga plötsliga hopp, utan den går ut på att återge Sveriges ekonomi dess förlorade hälsa. Jag trodde att Kjell-Olof Feldt visste detta, men jag kan läsa innantill ur finansplanen om Kjell-Olof Feldt mår bättre av det. Anledningen till att jag berör socialdemokraternas politik är naturligtvis att jag anser att det bör stå två alternativ mot varandra i Sveriges demokratiskt valda riksdag, så att medborgarna vet vad de har att välja mellan. Dels är det vårt hårda och inte särskilt populära alternativ för att lösa Sveriges ekonomi och skapa trygghet för framtiden, dels är det socialdemokraternas alternativ. Men efter att ha läst igenom ert alternativ har jag funnit att det inte finns något i det. Det är bara luft. Och när jag bläddrar vidare i edra alternativa skrivningar, vad finner jag då? Jo, att det som finns där står i strid med vad de flesta ekonomer är överens om bör göras för Sveriges ekonomi. Dessutom står det i strid med vad socialdemokraterna ute i världen hävdar vara riktigt och sant. Det är helt enkelt min skyldighet att ställa upp dessa två alternativ till beskådande inför denna riksdag och de människor ute i landet som följer den ekonomiska debatten. Jag förstår att Kjell-Olof Feldt är illa berörd, tycker illa om att bli kritiserad. Det är ju ett prerogativ för Kjell-Olof Feldt att själv få svara för all kritik. Men jag förbehåller mig rätten att någon gång få ge igen och visa hur ihåligt det alternativ är som ni står för. Kjell-Olof Feldt felciterade Lars Tobisson. Lars Tobisson sade inte att det inte kunde bli fråga om några inkomstförstärkningar, utan han beskrev olika alternativ för att klara totalfinansieringen av marginalskattesänkningen. Det finns många sådana alternativ, men jag har ingen anledning att här föregripa de överläggningar som skall äga rum med arbetsmarknadens parter och så småningom med socialdemokraterna. Vad skulle Kjell-Olof Feldt säga om jag här, innan vi har haft dessa överläggningar, talade om hur jag menar att skatteomläggningen skall finansieras? Vi har tidigare från er fått höra att vi går låsta och bundna till överläggningarna med socialdemokraterna, ja oppositionen över huvud taget. Det skulle bara fattas att jag stod här och försökte förutskicka vad som komma skall. Jag tillåter mig, med anledning av Kjell-Olof Feldts citatkonst, att återge vad som står i regeringens handlingsprogram: ”En marginalskattereform av sådan omfattning kommer att ställa krav på en anpassning av bruttolönerna under de kommande åren. Reformen kan beräknas kosta 5-7 miljarder kr. I nuvarande statsfinansiella läge är en totalfinansiering nödvändig. Mot den bakgrunden kommer regeringen att inbjuda arbetsmarknadens parter och den socialdemokratiska oppositionen till överläggningar i frågan. Regeringen avser därefter att senare i vår återkomma med förslag till riksdagen.” ”Riksdagen har under hösten, efter förslag från regeringen, beslutat om en rad åtgärder för att stimulera aktiesparandet. Det ökade intresset avspeglas nu också i ett ökat tillflöde av riskkapital till aktiemarknaden och en ökad anslutning till det s.k. skattefondsparandet. Ett betydande antal företag har också utnyttjat möjligheten till aktiesparande i det egna företaget på samma villkor som inom skattefondsparandet.” — De är som sagt påhejade av förutvarande ordföranden i finansutskottet Sven Ekström. Det heter vidare ”Vid finansieringen av omläggningen av marginalskatten kan övervägas att införa ett lagfäst sparande för att — om så befinns nödvändigt — begränsa den frigjorda köpkraften.” Det fanns ingenting i mitt anförande eller — såvitt jag kunde höra — i Lars Tobissons anförande som stod i strid mot vad regeringen har uttalat i sin deklaration. Kjell-Olof Feldt förklarade i debatten med mig i torsdags kategoriskt att han skulle avskaffa Gösta Bohmans aktiefondssparande. Nu nyanserar Kjell-Olof Feldt sig genom att säga att det aldrig skulle falla honom in att förändra avtal. Det är ju bra att han har kommit ett steg på väg i nyansering. Men avsikten med Kjell-Olof Feldts inlägg måste vara att sabotera sparandeinsatser som är värdefulla för företagen, värdefulla för och uppskattade av de anställda samt mycket angelägna ur samhällsekonomisk synvinkel. Den sabotageverksamheten är inte särskilt tilltalande. Hermansson gjorde gällande att vi i dessa fall medvetet vidtar åtgärder i negativt hänseende. Regeringen vidtar inte medvetet några åtgärder i negativt hänseende — däremot i positivt hänseende för att se till att den svenska ekonomin återfår sin förlorade hälsa.

Fru talman! Jag visste inte att Gösta Bohman talade enbart till mig. Jag trodde att han representerade regeringen och hade ansvar inför hela folket. Men han avslöjade ändå vad det var fråga om, vad syftet var med detta starkt polemiska anförande mot socialdemokratin. Det gäller, sade han, att skapa två alternativ. Det gäller att visa att det finns två alternativ i svensk politik. Det ena alternativet är socialdemokratin och det andra är moderata samlingspartiet. Det är inte regeringen han talar för — han talar för sitt parti, i den lilla enkla avsikten att det skall vara dessa två alternativ, och i klyftan däremellan sjunker mittenpartierna ner i glömskans djup. Jag frågar än en gång: Hur länge står ni mittenpartister ut med detta? Låt mig säga något om skattefonderna. Gösta Bohman spekulerar uppenbarligen i att de här fonderna skall bli löntagarna så kära att det skall gå att köpa röster med skattesubventioner. Men vad innebär de här fonderna, denna skattepremierade långivning, för den enskilde? Jo, det innebär att man får en skattesänkning med 2 000 kr., och jag kan förstå att folket tycker den är bra att få i ett läge när reallöneutvecklingen är så dålig. Men observera att detta är aktieköp med lånade pengar. Vad händer om ett företag råkar på obestånd? Det har hänt åtskilliga gånger under 1970-talet. Ja, då blir aktierna värdelösa, men den enskilde står där med sin skuld till företaget. Och vad händer om den enskilde löntagaren vill byta jobb, lämna ett företag och gå till ett annat? Jo, det stipuleras i alla de här fina avtalen att löntagarens skuld till arbetsgivaren omedelbart förfaller till betalning. Men aktierna kan han inte sälja, för då kommer Gösta Bohman in och lägger på en straffavgift på 35 96. Vad innebär detta för rörligheten på arbetsmarknaden, för möjligheten för en anställd att byta företag? Ja, det innebär ungefär samma sak som gällde vid den tiden då vi försökte undvika privata pensioner. Gösta Bohman vill med detta åstadkomma ett slags ny privat livegenskap och lura folk att låna ihop till någonting som är en ganska osäker historia. När det gäller löntagarfonderna menar man att de skulle avskaffa marknadsekonomin och medföra att konsumenternas valfrihet var förbi. Jag skall också ta ett citat, och det är ur ett tal som Gösta Bohman hölli Göteborg 1978. Det handlar om Wigforss och efterkrigsprogrammet. Gösta Bohman sade: ”Det var den ökade respekten för marknadshushållningen som tog sig uttryck i Wigforss tillämpning av Keynes och Bertil Ohlins konjunkturteorier på 30-talet, vilka byggde på marknadshushållningens grund. Och mot den bakgrunden lanserades efterkrigsprogrammet som ett program för en effektivisering av ekonomin.” Detta var vad som under 1940 och 1950-talen kallades planhushållning, frihetens förlust. Arvid Lindman sade: ”Systemet Wigforss — en äventyrspolitik som måste avvecklas.” Gösta Bagge sade att det skulle ”innebära ödesdigra påfrestningar för vårt gamla svenska självstyrelsesystem”. Det sade man då. 1978 ville man ha marknadshushållning för att effektivera ekonomin. Så kommer det också att gå med löntagarfonderna. Om Gösta Bohman hinner bli tillräckligt gammal — och det hoppas jag att han blir — kommer han att hylla löntagarfonderna som det högsta uttrycket för ekonomisk visdom, för det är det.

Fru talman! Herrar Gösta Bohman och Kjell-Olof Feldt har nu ömsesidigt inkompetensförklarat varandra. Jag skall inte gå upp och instämma med bägge, även om det skulle vara det enklaste, utan jag återgår i stället till de frågor som är mera intressanta att debattera här, nämligen det ekonomiska läget och de ekonomiska problemen för svenska folket. Jag frågade Gösta Bohman konkret dels om den ökade arbetslösheten med 70000 som kommer i år enligt finansutskottets beräkningar, dels om prisstegringen med i genomsnitt 12 26, som också kommer i år, och dels om minskningen av bostadsbyggandet från 46 000 i fjol till 40 000 i år. Herr Bohman svarar då att regeringen inte vidtar några åtgärder som åstadkommer negativa verkningar, utan bara vidtar åtgärder i positivt hänseende. Men om det skulle vara regeringens avsikt, måste man ju konstatera att det är något fel på regeringens politik, som får sådana verkningar. Om regeringen genomför vad den själv anser vara en positiv politik och detta leder till en ökning av arbetslösheten med 60-70 96 under 1981, en prisstegring med 12 46 och en minskning av bostadsbyggandet, då måste det vara något grundläggande fel i den ekonomiska politik man genomför. Då säger herr Bohman att det som är avgörande nu är att vi kan öka lönsamheten i näringslivet. Men vi har enligt min uppfattning inte någon allmän brist på kapital här i landet. Vi har överflöd på kapital inom vissa områden, men det sätts inte in i form av produktiva investeringar utan i stället i spekulation i fastigheter, mark och konstverk. Det är kapital som är ute på lånemarknaden — både den svarta och den grå och den vita — till mycket höga räntor. Då är min fråga till herr Bohman och delvis även till herr Feldt, som var inne på samma tankegång, att man skulle acceptera högre vinster: Hur mycket högre vinster skall fackföreningsrörelsen enligt er mening acceptera? Hur mycket skall lönsamheten öka? Om man beaktar att lönsamheten i produktiva investeringar nu är mycket lägre än det som motsvaras av vad man får om man lånar ut pengarna mot ockerräntor — så är ju faktiskt fallet — skall då lönsamheten öka så att den överstiger de här ockerräntorna? Annars lär ni ju inte få någon effekt av den sortens politik. Detta leder då i sin tur till sådana inkomstomfördelningar och förmögenhetsomfördelningar som absolut inte kan accepteras. Detta visar alltså att den här politiken icke leder till något positivt resultat. Det gör inte heller den politik som syftar till exportledd expansion, helt enkelt därför att alla länder försöker med precis samma politik, och det är ingenting som säger att just Sverige skall lyckas.

Fru talman! Jag hade häromdagen anledning att säga att jag var bekymrad över Kjell-Olof Feldts sätt att föra debatten. Jag borde inte kritisera honom personligen, men jag måste också nu säga att jag är bekymrad. Kan någon ha fått den uppfattningen av mitt 36 minuter långa inlägg att jag i det ställde emot varandra två alternativ: det ena socialdemokratisk politik och det andra moderat politik? Vad jag talade om var regeringens långsiktiga politik, redovisad i finansplanen, i besparingsprogram och i handlingsprogrammet. Det fanns över huvud taget inte ett ord av det slags partipolitik som Kjell-Olof Feldt kastar in här i debatten för att försöka — sedan han också tidigare gjort det — att skapa klyftor mellan de tre regeringspartierna. Jag tror inte att någon representant för de apostroferade partierna, centerpartiet och folkpartiet, kan ha uppfattat något i mitt inlägg såsom riktat mot dem. Det går naturligtvis att fortsätta att föra debatten på Kjell-Olof Feldts sätt, men jag blir litet bekymrad när han har så svårt att följa med, att fatta vad som sägs. Kjell-Olof Feldt säger: Gösta Bohman lägger fram förslaget om att spara och att öka det riskvilliga kapitalet i Sverige — vilket alla borde vara överens om behöver ökas — för att köpa röster. Det är en besynnerlig vokabulär. Är det sådant som rör sig i skallen på en vice ordförande i finansutskottet, att de förslag man lägger fram syftar till att köpa röster? Jag tycker inte att det hör hemma i en allvarlig debatt här i kammaren att föra ett sådant resonemang. Vad skall människor som lyssnar på oss tro? Många tror kanske på Kjell-Olof Feldt när han gör gällande att hans politiska motståndare är ute efter att köpa röster. Det finns risker med att spara i aktier. Det är vi ingalunda omedvetna om. Det är därför premierna är något högre när man sparar i aktier än när man sparar på annat sätt. Men medborgarna får själva avgöra vilka risker de vill ta. Varför skall vi vara förmyndare, Kjell-Olof Feldt, och gå ut och säga: Det här skall du inte syssla med, för det är riskabelt. Du skall vackert sätta in dina pengar på sparbanksboken och lyfta de räntor du får. Du skall inte bidra till bildandet av riskvilligt kapital i Sverige. Men har man den inställningen — att man vill hindra enskilda människor att dra sina strån till stacken, att eventuellt göra en vinst på detta och samtidigt bidra till något som är samhällsnyttigt, nämligen att skapa det kapital vi behöver för att vi skall få till stånd de investeringar som är nödvändiga för att öka produktionen och skapa trygghet och sysselsättning i framtiden — då skall man naturligtvis instämma i den uppfattning som Kjell-Olof Feldt för fram. Men jag har en motsatt inställning, och därför slåss jag för de här aktiesparfondskontona. Vi har där fått fram ett bra förslag, och det är en bra åtgärd. Vi skall se om vi kan gå vidare och ytterligare bredda sparandet i samhället. Vi behöver nämligen öka sparandet, och vi behöver inom sparandet föra över pengar till den riskvilliga sidan. Det borde alla ekonomer kunna vara överens om. Och så har Kjell-Olof Feldt mage att tala om privat livegenskap. När Sven Ekström som löntagarkonsult vid Iggesund rekommenderar de anställda där att spara, då skulle han alltså rekommendera de anställda att ägna sig åt ”privat livegenskap”. Inte heller sådant hör hemma i dagens politiska debatt i Sveriges riksdag, Kjell-Olof Feldt. Det är klart att Kjell-Olof Feldt gärna får fortsätta så där. Men jag tror att Kjell-Olof Feldt skadar sig, saken och debatten genom att diskutera i sådana termer. Så går då Kjell-Olof Feldt tillbaka till 1978 och hittar några citat. Han slutar med att påstå, att om Gösta Bohman blir tillräckligt gammal, kommer han,tro mig, att acceptera löntagarfonder. Det räcker så väl som det är. Jag är tillräckligt gammal, och jag tror inte att jag kommer att ändra mig. Kjell-Olof Feldt kommer inte att ha någon chans i det hänseendet. Sedan till C.-H. Hermansson. Jag tyckte uppriktigt sagt att C.-H. Hermanssons fråga var fånig. Den innebar att vi i regeringen — inte bara vi moderater utan hela regeringen — skulle målmedvetet inrikta politiken på att i största möjliga utsträckning skära ned bostadsbyggandet och att i största möjliga utsträckning öka arbetslösheten och priserna. Det var därför som jag gav det svar som jag gjorde. Ställ en ordentlig fråga, C.-H. Hermansson, så skall ni också få ordentliga svar.

Fru talman! Jag skall börja med att hälsa vår värderade ekonomiminister hjärtligt välkommen till dagens ekonomiska debatt. Jag uttalar förhoppningen att förmiddagens vila har varit avkopplande och stimulerande för honom när vi nu så småningom skall fortsätta. Det här är inte första gången som vi saknar ekonomiministern i de här ekonomiska debatterna. Vi har upplevt det ett par gånger under den senaste tiden, vilket jag beklagar. Att jag kostar på mig den här tillrättavisningen är helt enkelt därför att jag under 21 år som finansminister personligen satte en ära i att sitta i statsrådsbänken från det debatterna började på morgonen och hålla ut tills debatterna slutade på kvällen. Jag gjorde detta av respekt för mina politiska motståndare och av respekt för riksdagen. Jag när den stilla förhoppningen att herr Bohman i fortsättningen skall bättra sig på den punkten. Innan jag kommer över till ämnet skall jag göra ytterligare en reflexion med anledning av de senaste debattinläggen. Vi minns alla vår högt respekterade ordförande i finansutskottet, Sven Ekström. När nu herr Bohman tar sig friheten att citera hans brev i kammaren för att få det infört i riksdagens protokoll och dessutom använda brevet som ett slagträ mot de partivänner till Sven Ekström som i dag bemöter herr Bohman, undrar jag om Sven Ekström — jag känner honom rätt väl — är så särdeles tilltalad av detta. Jag utgår ifrån att han skrev personligt till Gösta Bohman och undertecknade med tillgivne vännen. Det talar ju för att det var ett rent personligt brev. Skall nu, när Gösta Bohman råkar sitta i regeringen, allt sådant där inregistreras i sedvanlig ordning och betraktas som offentlig handling, är detta naturligtvis en uppmaning till oss allesammans att vara ganska försiktiga, om vi kommer på idén att korrespondera med Gösta Bohman. Jag har faktiskt en gång skrivit ett brev till Gösta Bohman. Det var innan han gick in i regeringen. Där tackade jag honom för en bok som han skrivit och gav honom ett erkännande för den som jag tyckte litterärt framstående naturskildring som den boken representerade. Det var tur att han inte satt i regeringen så att det brevet inregistrerades som en offentlig handling i departementet med de konsekvenser som det kan innebära. Därefter, fru talman, skall jag komma över till själva ärendet. Vi kan väl ändå säga att den aktuella politiska debatten präglas av enighet på en punkt — en ganska väsentlig punkt. Beträffande statens finanser, budgetpolitiken, kreditoch räntepolitiken, utrikeshandel och bytesbalans, inflation och produktionsökning — på alla de punkterna visas det nu att nationen råkat i allvarligt olag. Där är vi väl för en gångs skull eniga — vi har inte varit det tidigare under de här fyra åren. Den här utvecklingen har ägt rum efter regeringsskiftet 1976. Den har gradvis förstärkts, och det är verifikationen på att den borgerliga regeringen har misskött sitt ansvarsfulla ämbete. Någon överraskning för oss i oppositionen är det sannerligen inte. I praktiskt taget varje ekonomisk debatt sedan 1976 har jag ifrån den här talarstolen varnat för denna utveckling men mötts av en ganska överlägsen attityd tidigare — att den ekonomiska politiken från regeringens sida inte var någonting annat än ett uttryck för modernt ekonomiskt tänkande. När den gamle finansministern hävdade att det borde finnas förbindelser mellan utgifter och inkomster i statens budget ansåg man att han var gammalmodig i sitt tänkande och att den nya borgerliga regeringen som regel kunde nonchalera detta. Man har med långa utläggningar berättat för mig och riksdagen att klyftan mellan inkomster och utgifter egentligen var helt försumbar — bara, som det många gånger hette, budgeten passade in i samhällsekonomin. Nu är begreppet samhällsekonomi, som alla vet, inte någon fixerad och preciserad storhet. Bedömningarna härom skiftar från tid till annan, och de skiftar också lika flitigt hos den långa rad av sakkunniga som ger sig ut just för att ha den exakta vetskapen om det samhällsekonomiska läget vid varje särskilt tillfälle. Sent skall syndaren vakna, brukar det heta, och det gäller onekligen för regeringens del. Nu tycks emellertid väckarklockan ha ringt. Man är angelägen att tala om för oss alla att läget definitivt är oroväckande och äventyrligt. Man vädjar om samförstånd och hjälp för att klara situationen, men det som behöver göras menar regeringen självfallet skall ske på regeringens villkor —så har attityden varit varje gång vi har försökt komma på talefot med regeringens representanter. Vi förbehåller oss emellertid rätten att i långa stycken ha vår egen uppfattning om vilka vägar som skall beträdas för att den här olycksaliga utvecklingen skall korrigeras och vi skall få utvecklingen att gå åt rätt håll. Jag skall dock inte strö alltför mycket salt i de öppna såren genom att referera katalogen över alla de ekonomiska misstag som vi har kunnat avläsa under de 4 1/2 år som landet har levat med den borgerliga regeringen. Jag skall försöka se på situationen utifrån dagsläget och rikta blickarna framåt. Det må vara ekonomiminister Bohman förbehållet att ständigt söka tröst i det förgångna. Jag vill minnas att i den finansplan som vi mottog den 12 januari i år återkommer ekonomiministern på sex olika ställen med påståendet att förklaringen till den bedrövliga situationen ligger i vad han döpt till överbryggningspolitiken. Och i sitt inlägg här i dag har han lagt på ytterligare ett par omgångar i detta sitt sätt att illustrera utvecklingen. Vad som har hänt under de här fyra åren, säger herr Bohman, är egentligen bara den logiska konsekvensen av överbryggningspolitikens felaktigheter. Jag har också lagt märke till att när herr Bohman ibland har släppt sig loss på allvar inskränker han sig inte bara till felaktigheterna under 1975 och 1976, utan han drar gärna in hela 1960-talet och, om jag inte minns fel, 1950-talet och den socialdemokratiska politik som då fördes. Och han säger att den är skulden till dagens svårigheter och nerkörda ekonomi. Jag tror inte att Gösta Bohman innerst inne är övertygad om riktigheten i den här argumenteringen. Hans argument för att köpa sig fri från den här skuldbördan verkar på mig ganska barnsliga och löjliga. För varje tiotal år som han kommer längre tillbaka i tiden uppfattar jag det ännu mer som en diskussion för dess egen skull. Skall herr Bohman så småningom sluta i den tid då Arvid Lindman och Carl Gustaf Ekman svarade för regerandet? Dithän kan väl herr Bohman inte utsträcka kritiken. Men från 1932 fram till 1976 har socialdemokratin svarat för landets ekonomi, och vem som helst kan övertyga sig om att under den tiden var vi inte i någon så besvärlig situation som den vi nu är i efter fyra och ett halvt år av borgerlig hantering av landets ekonomi. Finansutskottets betänkande är en nedslående läsning. Utvecklingen är ännu sämre än vad regeringen redovisade den 12 januari i år. Vi har trots detta ett näringsliv som i dag inte saknar pengar, det vågar jag hävda. Raden av utdelningshöjningar till landets aktieägare som vi ideligen kan ta del av när vi öppnar morgontidningarna är en verifikation på detta. En av våra framgångsrika företagare älskar att delta i alla tillgängliga paneldebatter — jag har haft nöjet att träffa honom i någon sådan debatt. Han representerar ett av våra större företag. Han är så ärlig att han säger att några likviditetsbekymmer finns inte, ”i varje fall inte i mitt företag”. Det har han rätt i eftersom hans företag redovisar en likviditet som kan räknas i miljarder.

Denna urusla budgetpolitik har lett oss in i den situationen, att den som sitter med kassa och likviditet inte har några svårigheter att på sina pengar få en avkastning på 20-25 26 genom att etablera sig som långivare. En kreditmarknad som till övervägande delen konsumeras av staten för att täcka det enorma budgetunderskottet är orsaken till den utvecklingen. Det har understrukits t.o.m., vill jag minnas, av Lars Tobisson i hans inlägg här.

Den här rekorddystra prognosen för 1981 kompletteras med en dagsfärsk rapport från SCB, som visar en bottennivå när det gäller antalet industrisysselsatta. Det är 11 000 färre anställda i svensk industri i år än för ett år sedan. Det är den lägsta siffran för sysselsättningen inom industrisektorn som i känd tid har noterats. Inslagen av avskedanden och permitteringar samt reducerad arbetstid visar snarare tendenser att öka i stället för att minska. Den politik som har tagelskjortans och svångremspolitikens kännetecken i förgrunden föranleder en stadigt sjunkande köpkraft med negativa genomslag på sysselsättningen, inte bara i industrin utan även i handeln och inom servicenäringarna, som ju har sitt direkta samband med efterfrågans omfattning hos de breda folklagren. Vi kan i dagens tidningar läsa om nedgången i detaljhandelns försäljningar i reala priser under fjolåret. Bostadsbyggandets bottenkänning volymmässigt får sina negativa sekundärverkningar på ett rikt fält inom det svenska näringslivet och naturligtvis en omfattande arbetslöshet bland byggnadsarbetarna som följd. Jag skulle tro att en avstämning av sysselsättningssiffrorna i dag visar en öppen arbetslöshet som snarare överstiger än understiger de 110000 personerna. I finansutskottets betänkande kan vi läsa följande, förmodligen alldeles riktiga konstaterande: ”Vid samma produktivitetsantaganden som i grundkalkylen i finansplanen innebär detta att sysselsättningen mellan 1980 och 1981 kan väntas minska med drygt 1 90 i timmar räknat. Omräknat till antal personer och med ett antagande om en ökning av arbetskraftsutbudet med 25 000 personer skulle detta innebära en ökning av den öppna arbetslösheten med ca 70 000 personer.” Finansutskottet har ingenting annat att rekommendera än en hög beredskap från arbetsmarknadsmyndigheternas sida. Den borgerliga majoriteten i utskottet väljer detta före att den offentliga sektorn tillåts att i försiktig takt ta hand om de arbetslösa. Det senare, säger utskottet, låser in arbetskraften, så att näringslivet inte kan rekrytera när konjunkturen vänder uppåt. Detta är ett uttalande som saknar relevans i verkligheten, och jag skall utveckla det litet närmare. Genom stoppsignalen till den offentliga sektorns rekrytering av arbetskraft blir vi ett folk som i allt större utsträckning har att lita till arbetsmarknadsverket. Utskottet berättar självt i sitt betänkande att antalet sysselsatta i kommunal sektor under 1970-talet ökat med 400 000. Var skulle de ha befunnit sig i dag om de inte tagits om hand av den offentliga sektorn? Den siffran kan kompletteras med en annan känd siffra. Under de senaste fyra åren har industrin reducerat sina anställda med 75 000 personer, och den offentliga sektorn har ökat med 130 000. Det betyder att den offentliga sektorn — stat, kommun och landsting — har tagit hand om den tillgängliga arbetskraften, givit den en välmotiverad och för nationen gagnande sysselsättning. Den sektorn har svarat för att det årliga tillskottet på arbetsmarknaden i rimlig utsträckning har kunnat placeras med arbete och inkomster. Den har vidare svarat för att den kvinnliga arbetskraften, som i allt större utsträckning går ut i förvärvslivet, har haft möjlighet att erhålla ett arbete. Hela vårdsektorn, undervisningssektorn och barnomsorgssektorn — för att ta tre stora och tunga områden — har utgjort en arbetsmöjlighet som i stor utsträckning varit kvinnornas chans när de anmält sig på arbetsmarknaden. Om den borgerliga regeringen skall vara trogen sina löften och på ett eller annat sätt ta hand om de arbetslösa — jag skall i rättvisans intresse inte klaga på dess ambitioner hittills när det gällt sysselsättningspolitiken — så ser jag ingen annan lösning med den förda politiken än att arbetsmarknadsverket i allt större utsträckning får rycka in och klara det hela. Det betyder emellertid å andra sidan att AMS med jämna mellanrum får rekvirera nya miljarder från statskassan för att kunna hålla verksamheten i gång. Det blir med andra ord inte billigare än att låta den offentliga sektorn ta hand om de arbetssökande när behov föreligger. Att behov föreligger behöver ingen seriös bedömare betvivla. Både vårdsektorn och undervisningssektorn dras med brister i förhållande till behovet. Regeringen gör i tal och skrift propaganda av följande innehåll: Vi har ett underskott i vår bytesbalans, vi måste öka vår export, industrin måste expandera. — Ja, det är inga delade meningar om dessa allmänna satser. Jag vill alltså inte bestrida dem. — Men vi skall enligt regeringen vidare genom att helt stoppa expansionen på offentlig sektor tvinga över arbetskraft och kapital till industrisektorn. Resurserna skall fördelas på ett annorlunda sätt än hitintills, och våra ekonomiska problem skall då reda upp sig. Låt mig granska det här argumentet litet närmare. Jag tvekar inte ett ögonblick att säga att det här är en missledande propaganda. Söker man sig fram på de här vägarna, blir man djupt besviken över resultatet. Man tvingar bara fram en ökad arbetslöshet. Alla är på det klara med att det behövs pengar för en industriutbyggnad, helt enkelt därför att det i den tekniska utveckling som den industriella produktionsapparaten är underkastad och som den måste acceptera som en nödvändighet behövs mer och mer kapital bakom varje anställd i produktionen. Den nya maskinen som ersätter den gamla är dyrare och tekniskt mera utvecklad, och den svarar för en både större och snabbare produktionsavkastning. Om den gamla maskinen gjorde fem mans arbete, så gör den nya maskinen tio mans arbete, för att nu ta ett enkelt exempel. I den processen, framtvingad av konkurrensläget på världsmarknaden, behövs det inte så särdeles mycket av mänsklig arbetskraft. Däremot behövs det kapital, teknik, forskning och industriell utveckling. Vi upplever dagligen exempel härpå. Jag skulle kunna beskriva detta med många exempel. I dagens tämligen dystra industriklimat, där orderingången sjunker och konkurrensen skärps, ser det dess bättre ut som om svensk skogsindustri skulle gå emot en viss konjunkturuppgång — så länge det nu varar —. Och det är mycket välkommet och spelar en stor roll för vår handelsbalans. Vi har många exempel på att ett uppsving inom industrin inte innebär något krav på fler anställda, snarare tvärtom. Ett av våra största företag på området håller på med en investering som närmar sig 3 miljarder och som kommer att förmera företagets produktion på massasidan med cirka hundra tusen ton samt även på papperssidan. När det är färdigt blir det 400 av dem som i dag är anställda som får en lapp med sig, på vilken det står: Nu tackar vi dig för vad du har gjort. Nu har vi inte längre någon användning för dig här. Den fortsatta utbyggnaden och den därav följande produktionsökningen tar man fram med färre anställda än man tidigare behövde. Det behövs pengar till industrin — det är jag beredd att skriva under på. Det är erforderligt, om än inte precis i dag då industri och näringsliv är likvida för 35-40 miljarder och en årgång industriinvesteringar kostar 18 miljarder. Men i framtidsperspektivet kommer det att behövas pengar för att bygga ut, rationalisera och investera i den svenska industrin. Personalbehovet är däremot mycket överdrivet. Jag har gjort mig besväret att försöka analysera bransch efter bransch inom den traditionellt tunga svenska industrin — jag avser då malmbrytningen, handelsstålsoch specialstålsproduktionen, massaindustrin, pappersindustrin, sågverken, bilindustrin, tekoindustrin, livsmedelsindustrin, den kemiska industrin, skogsoch jordbruket, sjöfarten och transportnäringarna — men jag har inte någonstans funnit att företagen ropar efter mera folk. Man kan säga att den svenska verkstadsindustrin måhända är vår framtids industri. Förhoppningsvis kan vi hitta ett och annat företag som behöver folk, men även här öppnar teknik och utveckling nya perspektiv för framtiden i fråga om arbetskraftsbehovet. Datorisering och robotisering spelar här in. Tekniken ersätter arbetskraften. Vi har bevittnat att en av våra stora framgångsrika verkstadsindustrier — LM Ericsson, som vi vågar säga hävdar sig väl i den internationella konkurrensen — för sin framtida utveckling räknar med en reduktion av antalet anställda. Man har talat om att något tusental blir överflödiga. Detta beror på tekniken i produktionen, där man går över till mer arbetskraftsbe sparande processer, och jag kan inte se att det finns någon väg omkring en sådan utveckling. Vi får acceptera den, om vi över huvud taget skall kunna konkurrera. Men då gäller det också att ta konsekvenserna härav vid en bedömning av arbetskraftstillfällena och sysselsättningspolitiken här i vårt land. Det brukar heta i den offentliga debatten att vi skall exportera oss i balans och att resurserna därför skall föras över till industrin. Det fattas innevarande år ca 25 miljarder kronor för att åstadkomma denna balans. Då vi är medvetna om att det i den svenska exporten ligger grovt räknat 50 90 importvaror, behöver vi en exportökning på mellan 35 och 40 miljarder kronor för att åstadkomma den erforderliga balansen. Är det någon vettig människa som tror på möjligheten att åstadkomma detta inom rimlig tid och från ett utgångsläge där den totala varuexporten från vårt land under fjolåret stannade vid 130 miljarder kronor? En ökning av den exporten med 35 å 40 miljarder kronor är ju konsekvensen av ert tal om att vi skall exportera oss i balans. Sluta i varje fall upp med den falska propaganda som ni för genom att slå till mot den offentliga sektorn och låta påskina att svensk industri skulle vara parat att ta emot ytterligare 100 000 personer och ge dem arbete. Jag återkommer till vad jag sagt tidigare. Självfallet skall vi intressera oss för exporten, men vi får också börja intressera oss för hur importen ser ut. För något år sedan fattade riksdagen beslut om att vår tekoindustri skall svara för en självförsörjningsgrad av 30 96 av svenska folkets konsumtionsbehov. Sedan beslutet togs torde den siffran ha sjunkit under 20 96, och jag har inte i det sammanhanget märkt någonting av aktivitet från regeringens sida. Vad vi avläser i dag utanför våra gränser är att de gamla traditionella industriländerna för sin egen överlevnads skull tvingas till omprövning av de i och för sig gamla fina idéerna om en världshandel utan hindrande restriktioner. En talare i dagens debatt har gett till känna sin fulla anslutning till de tankegångarna. Man kan tala om en fri världshandel, om man har ett rimligt likartat utgångsläge, där en fair konkurrens kan göra sig gällande. Men det nya i situationen i dag är ju att de stora multinationella företagen etablerar sig i en underutvecklad värld och med modern teknik och industriell utveckling producerar varor i konkurrens med västvärlden. Man slipper, när man gör den etableringen, sociala förpliktelser. Man slipper skattebelastning. Man får anställd arbetskraft till en femtedel eller en fjärdedel av lönekostnaderna här i Europa. Man driver verksamheten under förhållanden och på premisser som praktiskt taget är omöjliga att konkurrera med. Europa står inför detta. Amerika står inför detta. Sverige står inför detta. Och vi upplever hur stora nationer i Europa f. n. på ett eller annat sätt försöker värja sig i självförsvar. EG gör det på stålsidan. Amerikanerna håller på att diskutera kvotering av bilimporten på samma sätt som de tidigare har kvoterat andra kapitalvaror. Det här är en genomgående företeelse i rent självförsvar. Från dessa utgångspunkter tror jag det blir nödvändigt att vi analyserar vår egen varuimport, framför allt från den utgångspunkten att den produktion som vi tidigare själva svarat för i form av halvfabrikat och insatsvaror nu börjar tas över av importörerna. Det är oroande. Jag upptäcker nu hur företag från att ha varit producerande företag i snabb takt går över till att bli importerande företag. Det kan vara erforderligt med ett handtag från samhällets sida för att få i gång den produktion som vi tappat, bl.a. som underleverantör till stora delar av den svenska exportindustrin. Vi har i motionen redovisat hur vi ser på läget, och vi har krävt erforderliga åtgärder. Jag skallinte upprepa detta utan inskränker mig till att säga att det är på tiden att regeringen vaknar och observerar vad som är på gång. Framför allt bör detta vara en tankeställare för regeringen när man nu slår igen dörrarna för all personalrekrytering till offentlig sektor. Har man över huvud taget tänkt på den offentliga sektorns betydelse för den svenska privata industrins avsättningsmöjligheter? Det har tidigare i dag erinrats från talarstolen om vad det innebär. Jag tror att det var Anita Gradin som anförde siffran: Stat, landsting och kommuner gör beställningar till svensk industri för en summa av icke mindre än 70 miljarder. Alltså är den där sektorn som köpare så dominerande att regeringen borde förstå vad attackerna mot den kan få för konsekvenser — konsekvenser för den privata industrin som leverantör. Vi har alla hört den illa underbyggda propaganda som torgförs i det dagliga talet, och den förs fram av människor i högt uppsatta ställningar, som borde veta bättre. Nu säger man: Offentlig sektor tar i dag 65 96 av bruttonationalprodukten. Och drar jag trenden vidare skall vi någon gång på 1990-talet komma att konsumera i runt tal hela bruttonationalprodukten i offentlig sektor. Jag har ett svagt minne i bakhuvudet av att även Gösta Bohman har gjort sig till tolk för denna uppfattning och fört fram denna propaganda. Med papper och penna i hand och med anlitande av regeringens under detta år till riksdagen överlämnade propositioner kan var och en övertyga sig om att offentlig sektors konsumtion och investeringar — och här räknar jag in stat, kommuner och landsting — representerar ca 35 90 av vår BNP. Det är inte 65, det är 35 96. De två tredjedelarna sjunker till en tredjedel, och skillnaden däremellan är vad offentlig sektor förmedlar i pengar och köpkraft till oss som privata individer, köpkraft som vi sedan använder för att hålla den privata verksamheten i gång. Det borde rimligtvis vara otillåtet att kalla dessa överföringar eller transfereringar i form av folkpensioner, som kommer till folkpensionärerna, sjukersättningar, som kommer till de sjuka människorna, barnbidrag, som kommer till barnfamiljerna, och slika ting för offentlig sektors förbrukningsområde. Motsatsen är sanningen, och det vore önskvärt om man även på regeringsbänken drog dessa enkla och, menar jag, riktiga slutsatser. Jag vill också säga någonting om dagens brutala räntestegringar, en följd — vilket understrukits tidigare — av det olyckliga budgetunderskottets ständigt fortskridande ökning. Denna utveckling förvärras varje gång vi tar emot regeringens budskap, och den störs icke nämnvärt av de många omdiskuterade besparingspaket som regeringen redovisar.

Vi har aldrig kunnat drömma om detta tidigare och i varje fall — det bör jag nog säga, eftersom jag bland statsråden i bänkarna även ser centerpartisten Boo — har inte en rättrogen bondeförbundare eller centerpartist kunnat ana detta i sin tidigare politiska levnad. Vi möter i dag i långa stycken en desperation och kanske förtvivlan, bl.a. hos de yngre bönder som har etablerat sig med lån och som nu ser hela sin kalkyl för jordbruksdriften grundligt skakad. Jordbruksministern Anders Dahlgren har som regeringsledamot år efter år — utom under en period, för vilken han är oskyldig — signerat och godtagit en ekonomisk politik som har lett fram till vad jag tillät mig att kalla en pervers kreditmarknad och ett perverst ränteläge. Jag har lagt märke till att Anders Dahlgren nu har gripits av ruelse och måhända en del ånger. Han lovar sina betryckta yrkesbröder, de skuldsatta bönderna, att staten skall mobilisera särskilt stöd till dem, så att de kan överleva. Vem som helst kan dra slutsatsen av denna förunderliga utveckling. Jag vill minnas att det är ekonomiministern Gösta Bohman som flitigt brukar tala om rundgång i den svenska ekonomin. Här har vi ett alldeles exklusivt exempel på detta. Först för man en politik som resulterar i det enorma ränteläge vi har i dag, som för åtskilliga jordbrukare till ruinens och konkursens brant, och sedan säger man: Nu måste vi rycka in och ge understöd så de här olyckorna inte inträffar. Där har man möjligen täckning för begreppet rundgång. Kommer nu era besparingspaket att förändra det skrämmande budgetunderskottet och därmed skapa underlag för ett tillfrisknande på både kreditmarknadens och räntepolitikens områden? Jag tvivlar på det. En politik som präglas av att matpriserna gradvis höjs genom att man skall spara på livsmedelssubventionerna, av att man försämrar pensionernas värdesäkring därför att man skall spara på den sociala tryggheten, av att man drar in på räntebidragen i bostadsfinansieringen med åtföljande hyresstegring och av att man förvägrar folk 1 000 kr. i avdrag för resekostnader till arbetsplatsen, det är med förlov sagt — även om jag som gammal finansminister har respekt för en sparsam budgetpolitik — ingenting som i grunden förändrar det usla budgetläge vi har i dag, eller ens vänder utvecklingen. Jag är alldeles övertygad om att ni kan fortsätta med dessa besparingar i marginalen eller litet nedanför den. Allt talar för att den olyckliga utvecklingen fortsätter så länge ni inte vågar göra vad som bör göras — ni skall få ett par rekommendationer av mig i det avseendet litet längre fram. Dessa besparingar kommer dessutom att konsumeras, om ni skall leva upp till de ståtliga löftena om marginalskattesänkningar som ni så flitigt sprider omkring er. Besparingarna konsumeras vidare i väsentlig utsträckning av den generositet ni visar mot skattespararna och skattefondsspararna. Därigenom dräneras statskassan på miljarder utan att ändamålet, dvs. ett ökat sparande, blir resultatet. Jag behöver inte utveckla detta vidare, för det har varit föremål för en lång och intensiv debatt tidigare här i dag. Jag skall bara erinra om en sak. År 1954, i den tidens låga ränteläge på 4-5 96, gjorde staten en subventionerad obligationsutgåva. Min företrädare i ämbetet tyckte att det kunde vara värt att försöka locka folk att spara — ungefär vad herr Bohman nu försöker. Avkastningen på obligationen var tre å fyra gånger högre än den reguljära sparbanksräntan. Det blev, på samma sätt som Gösta Bohmans skattefavoriserade sparande, en stor succé. Det var väldigt många människor som köpte dessa obligationer. Vid det tillfället gjorde man en undersökning, en statistisk analys av hur många som verkligen var nysparare och hur många som utnyttjade det naturliga arrangemanget att flytta över sitt gamla sparande till detta specifikt gynnsamma sparande. Vad den utredningen redovisade finns t.o.m. i riksdagens protokoll. Jag förde nämligen en debatt om detta 1955 och 1956 i den gamla riksdagens andra kammare. Utredningen visade att 92 26 av alla dem som hade köpt obligationer sade ärligt och uppriktigt: Det här gjorde vi därför att det var så fin vinst på det hela. Vi flyttade över ett gammalt sparande på detta nya sparande. 7 Fo av de tillfrågade var litet osäkra och sade: Jag tyckte att det här var så bra att jag satte i gång att spara, men det är möjligt att jag skulle ha sparat i alla fall. En enda procent av de tillfrågade sade: Jag tyckte att det här var så bra att jag satte i gång att spara, och det har jag inte gjort tidigare. Det var ju tur att man i varje fall fick den procenten. Annars hade det varit förgäves alltihop. Jag är alldeles övertygad om att gör man en liknande undersökning nu, kommer vi att få ett resultat som i stort sett är likartat. Jag rekommenderar regeringen, inför eventuella upprepningar i framtiden: Ta reda på i vad mån det har skett ett nytt sparande eller bara en överflyttning av det gamla sparandet! Vi kan enkelt indela det svenska folket i två grupper. Den ena gruppen, den stora, har det så besvärligt i dagens inflationskonjunktur att det blir inga pengar att spara. Den lön man har går åt till den dagliga förbrukningen. Det kommer den att göra också framöver i perspektivet av stigande matpriser, stigande hyror och stigande resekostnader, för att bara nämna tre områden. En annan del av svenska folket, en mindre del, har det så väl beställt att de inte behöver konsumera allt vad de tjänar. Det enda resultatet av aktiviteterna från regeringens sida i sparstimulerande syfte är att dessa välsituerade personer flyttar över det etablerade sparandet till ett skattefavoriserat sådant. Det tycker jag inte att det finns någon anledning att landets skattebetalare — även de som icke har någon chans att spara en styver — skall vara med och finansiera. Vi prövade som sagt det systemet, och jag har redovisat resultatet. Jag rekommenderar herr Bohman att titta efter om något år hur det här slog ut. Jag menar att regeringen får tillgripa andra åtgärder om man verkligen vill sanera budgetläget. Vi har sagt, och vi upprepar det: Slopa indexskatten och det räddar 7 å 8 miljarder till statskassan med den inflation som grundberäkning för indexregleringen som vi i dag kan räkna med. Naturligtvis innebär detta en skatteskärpning för alla, framför allt för de högre inkomsttagarna i landet. Men skall saneringen göras, måste alla hjälpa till — så heter det ju i regeringens egen proposition. I en produkt från regeringskansliet i form av ett pressmeddelande med rubriken ”Regeringens ekonomiska handlingsprogram” säger man att den stramhet som regeringen eftersträvar måste präglas av rättfärdighet och solidaritet. Om nu inte detta är självironi — jag är litet osäker på den punkten — måste det ju innebära att saneringsarbetet skall fördelas med hänsyn till bärkraften hos individerna. Bibehållande av indexregleringen av statsskatteskalan, långtgående favorisering av aktieinnehavares placeringar — även vad gäller avkastningen —, löften om att sänka marginalskatten från 85 till 70 96, allt detta är ensidigt riktade åtgärder som gynnar de bättre ställda i nationen. Även om regeringen har dessa att tacka för att den sitter där den sitter, skulle det onekligen se bra ut om denna medvetna politik, som har spetsen riktad mot löntagarna och de breda folkgrupperna men gynnar de bättre ställda, inte presenterades som en politik präglad av rättfärdighet och solidaritet. Det blev så att säga mera sannfärdig förbindelse mellan ord och handling, om man avstod därifrån. Det finns skäl för regeringen att återställa läget i fråga om arbetsgivaravgifterna, som tidigare togs ut på företagen och som har gått i avräkning vid tidigare löneförhandlingar — pengarna var i sak löntagarnas. Här rör det sig om inte obetydliga belopp. Varje procent torde representera ca 2,5 miljarder kronor. Regeringens motiv för återbetalningen var att sätta fart på investeringarna. Det blev inte så, som alla har omvittnat här i dag, oavsett var de partipolitiskt hör hemma. Investeringarna är fortfarande försedda med minustecken, samtidigt som näringslivets likviditet inte lämnar något övrigt att önska. Det var väl ändå inte så återbetalningen av löntagarnas pengar skulle verka. Jag är medveten om att regeringen sitter i en brydsam situation. Nattsömnen torde inte vara den allra bästa då man bedömer resultatet av sina gärningar och blickar mot framtiden. I det läget kan det finnas behov av att med allmänt och till intet förpliktande tal söka bättra på det skamfilade anseendet, och det är då man går ut och säger: Nu skall vi genomföra radikala marginalskattesänkningar, så att flertalet av landets skattebetalare inte får mer än 50 0 i marginalskatt. Jag har bara en kommentar till detta: Enligt de senaste siffrorna, tillgängliga för alla, torde i dag närmare två tredjedelar eller fyra miljoner av landets sex miljoner skattebetalare ha en marginalskatt som maximalt ligger mellan 51 och 52 96. Den kvarstående tredjedelen, de högavlönade, får dras med en marginalskatt på maximalt 85 26. Nu ställer man ut löften om att det maximiuttaget skall sänkas till 70 70 efter några övergångsår. Jag tror det vore klokt, om regeringens talesmän vore litet försiktigare på den här punkten, bl.a. mot bakgrunden av den solidariska politik man talar om. En sådan betyder nämligen att prövningar skall tas med hänsyn till bärkraft och förmåga. En reduktion av marginalskatten med 15 26 för de inkomsttagare som ligger i de höga inkomsterna ger oacceptabla skattesänkningar i pengar räknat, om vi jämför dem med de skattesänkningar vanligt folk förhoppningsvis kan räkna med. Och det kan inte korrigeras via något slags lönesänkning, som det här ibland talas om. Det är en from förhoppning. De verkligt stora inkomsttagarna går inte på några kollektivavtal. Hela raden av ledningspersonal i den privata industrin — verkställande direktörer, ekonomidirektörer och andra — går inte på några kollektivavtal, och deras löner ligger på en sådan nivå att skall man ner från 85 till 70 96 är det fråga om skattesänkningar på 50 000, 60 000, 70 000 eller 75 000 kr. Det har vi svårt att acceptera, om det är ont om pengar i statskassan och om folk med låga inkomster far illa på grund av vad de får lov att underkasta sig med hänsyn till dagens situation. Fru talman! Vi har uttalat vårt intresse för att fortsätta med marginalskattesänkningar i samma försiktiga takt som hitintills. Jag ber att få erinra om att 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 och 1980 genomfördes det marginalskattesänkningar, anpassade till inflationsutvecklingen, anpassade till den nominella lönestegring som var en följd av inflationsutvecklingen. Jag utgår ifrån att något liknande får man fortsätta med. Men ta inte alltför stora ord i munnen och ge folk den uppfattningen att här skall det ske någonting alldeles revolutionerande! Det är möjligt att människor som pinas av marginalskatten tar detta som en förhoppning och gillar er mycket intensivt för det. Den dagen ni kommer fram till att göra någonting av det kommer ni underfund med att det finns problem som ni i dag inte har tänkt på. Det kan leda till de ouppfyllda förväntningarnas hela missnöje, och det är inte så lätt att bära. Vi kan inte i det här landet — och här tror jag det finns en klar majoritet bland befolkningen — gå ifrån en progressiv statlig beskattning, en skatt efter bärkraft, en skatt efter förmåga. Det är marginalskattens innehåll och betydelse. Men det passar inte så bra i den offentliga debatten att tala om nödvändigheten av en progressiv statlig beskattning. Det passar bättre att ge sig ut i lamentationer över den s.k. marginalskatten. Vi behöver, fru talman, ta stora tag om vi skall förändra ett budgetunderskott som bara tenderar att öka år efter år. Marginalskattejusteringar räcker självfallet inte till. Jag har nämnt ett par väsentliga områden — ett slopande av indexeringen av statsskatten och ett återställande av den inkomst till statskassan som den tidigare arbetsgivaravgiften gav. Av många skäl kan det uttaget växlas om till vad vi har rubricerat som en produktionsbeskattning, naturligtvis samordnad med de aktuella lönerörelserna. Det helt väsentliga är emellertid att staten tar ansvaret för en progressiv utveckling i nationen. Det gäller både näringsliv och offentlig sektor, så att vi den vägen tar upp större delen av de 280 000 arbetslösa som perspektivet för dagen redovisar. Det är möjligt att ni spetsar öronen när jag säger 280 000 arbetslösa, men det finns 110 000 anmälda arbetslösa. Ni spår själva att den siffran kommer att öka med 70 000. Därutöver har vi 119 000 människor omhändertagna av arbetsmarknadsverket i dess olika aktiviteter. Det är alltså en enkel addering som gör att jag stannar vid en arbetslöshetssiffra på över 280 000. Får vi in väsentliga delar av de av arbetsmarknadsverket omhändertagna i normala, civila sysselsättningar, så stärker vi dessutom köpkraft och efterfrågan samt ger stimulans till den svenska industrin. Vi kan utnyttja vår produktionsapparat på ett bättre sätt än f. n.. Det här är, fru talman, något av en återgång till en aktiv politik som vi lärde oss när arbetarrörelsen tog över regeringsansvaret i detta land år 1932. Den politiken har hjälpt oss bra ända fram till år 1976. Den nuvarande borgerliga regeringen har gripits av och omfattar den gamla konservativa uppfattningen, att i ett läge som detta hjälper ingenting annat än att spara och snåla samt svälta sig igenom kriserna i stället för att arbeta sig igenom dem. Jag beklagar att centerpartiet, som en gång i tiden ställde sig bakom en progressiv politik och hade tron att medborgarnas gemensamma arbetsinsatser utnyttjade fullt ut var en riktig politik, nu har accepterat en samhällsekonomisk och politisk utveckling, där skruven bara dras nedåt och försämringen ständigt fortskrider. Nu har ni, dvs. den borgerliga regeringen, provat den här politiken i 4,5 år, och ni kan avläsa resultatet av den. På vilket sätt skulle det kunna förändras med dessa försök till nya inslag i politiken, som ni nu presenterar? Det är en gammal klassisk, konservativ högerpolitik som regerar vårt land. Den ger fjädrar i hatten för Gösta Bohman och hans partivänner, men den är sannerligen inte att rekommendera för de övriga regeringsledamöterna, som vid högtidliga tillfällen gör sig till talesmän för de breda folklagren. Slutsatsen av mitt inlägg är kort och gott, att med den grundläggande politiska uppfattning som nu dominerar i kanslihuset är alla försök till sparpaket och indragningar inget som bryter den olycksaliga trend man slog in på efter regeringsskiftet år 1976 och som tyvärr visar alla tecken på att fortsätta. Jag skall, innan jag går ned från denna talarstol, ta upp en fråga som har varit speciellt intressant i den pågående debatten. Jag avser den artikel i tidningen Arbetet av den 18 februari, där sex ekonomer talar om en hästkur för att komma i balans. Den här artikeln har varit alldeles speciellt trivsam och behaglig för herr Bohman. Det intrycket har jag fått av hans inlägg i dag. Dessa ekonomers uttalanden innebär, menar han, att socialdemokratins hela program egentligen har blivit sönderskjutet. Herr Bohman tillät sig även att säga att det ”mullrar i de djupa leden”. Personligen har jag litet svårt att se dessa sex, högt utbildade ekonomer som speciellt representativa för arbetarpartiets djupa led. Jag har emellertid tagit med mig denna artikel, och jag har läst den noggrant. I ett tidigare offentligt framträdande har jag också sagt att det är fint att vi i detta land och framför allt vi socialdemokrater har rätt att så fritt i tal och skrift framföra våra synpunkter och önskemål. De politiskt ansvariga inom socialdemokratins ledning skall ta del av detta, och är det någonting som är bra, skall man ta vara på det, men är det däremot, efter en politisk bedömning, galet och tokigt, så låter man det vara. Så enkelt är det. Men för att den här artikeln inte bara skall gå till eftervärlden och riksdagens protokoll som en kritik mot socialdemokratin skall jag referera några avsnitt ur den. Man säger bl.a.: Med tanke på investeringar och framtida sysselsättning är en vinstökning inom företagen f. n. önskvärd. Ett rätt utformat marknadstillvänt system med fonder kan förhoppningsvis på sikt lösa den fördelningskonflikt som höga vinster innebär.

Jag skall fortsätta att läsa innantill: Skogslagstiftningen måste användas för att få ut virke till fabrikerna. Det är ju en sak som vi ideligen har motionerat om, och det har vi räknat med såsom erforderligt. Där får de all accept från vår partiledning. De säger vidare: Det stora budgetunderskottet driver upp inflationen, bidrar till att pressa upp räntorna, göda den grå kreditmarknaden och medverka till att trycka ut industriinvesteringarna till förmån för finansiella spekulationer. Det är ju direkt kalkylerat på vad jag har stått här och predikat och många andra med mig. Där har de gjort en analys som är alldeles riktig. De säger också: Det duger inte att, som regeringen hittills gjort — och nu riktar man sig till herr Bohman — gå över statsfinanserna med lupp och spara några miljoner här och några där. Vad som krävs är dels att man ökar skatterna, t.ex. genom minskade avdrag — men det har Gösta Bohman redan varit ute och offentligt sagt ifrån att han inte vill vara med på — dels att man ger sig på de stora automatiskt växande posterna för utgiftssidan. Där har de herr Bohmans accept. — I det första avsnittet har de mig med sig och i det sista avsnittet har de Gösta Bohman med sig. Men som ni hör allesammans delar man ju gracerna ganska objektivt. Sedan är det en intressant bestämning som de kommer fram till: Sveriges kris kan inte lösas utan att det socialdemokratiska arbetarpartiet sitter i regeringen med ett dominerande inflytande. Gillar Gösta Bohman den deklarationen lika väl som han gillar en del annat av vad de säger, skulle jag bli ytterst förvånad. De säger här att dagens problem är att socialdemokratin måste bryta med många traditionella medel. Det har ju i debatten talats om att slakta kor eller något liknande, t.ex. om satsningen på den offentliga sektorn. Jag har däremot använt mitt inlägg här i dag till att tala om nödvändigheten av att vi har den offentliga sektorn som en aktiv partner i vårt samhällssystem. Där delar jag således inte deras uppfattning, utan jag menar att de har fel. Naturligtvis finns det en gräns för den offentliga sektorns ansvällning, men det absoluta idiotstopp som ni rekommenderar, liksom attackerna mot vad vår offentliga sektor presterar i dag, är alldeles orimligt, om man håller fast vid en sysselsättningspolitik. — Ja, jag kunde fortsätta här med flera citat. Det är således en blandning av synpunkter, av vilka Gösta Bohman kan gilla en del och av vilka jag helt ställer upp på en del men ogillar en del andra. Det är följaktligen ingenting att ta fram som någonting som Gösta Bohman oreserverat tror sig kunna använda när han riktar sig mot socialdemokratin och dess oppositionspolitik. Liksom i alla andra fall kommer man — om det är klokt folk — att lyssna, och jag utgår ifrån att det är klokt folk i det här fallet. Man tar då vad som passar men låter bli det som inte passar. Så har det alltid varit tidigare, och så blir det nu också. Gösta Bohman skall inte ha några förhoppningar om att dessa ekonomers inlägg är något slags mullrande oro i de djupa leden. De djupa leden, Gösta Bohman, består av folk som riskerar arbetslöshet, som inte vet sig någon levande råd inför hyresstegringar och matprisstegringar och som kanske varje kväll lägger sig djupt oroade över att jobbet inte räcker i morgon. De här ekonomerna är säkerligen ganska olyckliga i dag. De hade inte räknat med att de skulle spännas för Gösta Bohmans kärra i den politiska debatten; det är jag alldeles övertygad om. Men nu har de gjort den erfarenheten, och de är naturligtvis en erfarenhet rikare i fortsättningen. Jag har gjort en del anteckningar även om de andra inläggen, men, fru talman, jag har en känsla av att jag kanske har utnyttjat den tid som är mig tillmätt. Följaktligen skall jag för tillfället avstå från att bemöta dem.
Fru talman! Det är oerhört frestande att ta upp en sakdebatt med Gunnar Sträng. Jag tror det skulle vara rätt stimulerande att fullfölja den här debatten om den ekonomiska politiken. Men jag skall inte göra det, av skäl som jag skall utveckla i det följande. Gunnar Sträng inledde sitt långa inlägg med några kritiska uttalanden mot mig som person, och jag är faktiskt rätt angelägen om att rätta till dem, så att inte Gunnar Strängs uttalanden står oemotsagda i protokollet. Det första uttalandet gällde att jag genom att jag inte var närvarande i kammaren inte skulle ha lyssnat på debatten i dag. Sanningen är den att jag kom direkt från Finland i morse och satt och lyssnade på hela debatten i mitt rum samtidigt som jag hade att handlägga en del frågor som hade aktualiserats under min frånvaro. Så hövligheten och uppmärksamheten fanns där under hela tiden, Gunnar Sträng. Sedan vill jag gärna ha sagt — och vi har diskuterat det förut — att det har utbildats vissa spelregler för debatterna i riksdagen som anses, i varje fall, begränsa även statsrådens inlägg. Tidigare hade vi en finansminister — en mäktig finansminister! — i Gunnar Sträng. Nu har vi två ministrar — en ekonomiminister, och en budgetminister som svarar för skatterna — och det är då naturligt med en viss arbetsfördelning mellan dessa statsråd. Så har det varit på Ingemar Mundebos tid, och så har det också varit under den tid då Rolf Wirtén och jag har fört de här debatterna. Jag tror det skulle vara rätt olidligt — om man nu skall vara självkritisk — om jag skulle gå upp och svara den ena talaren efter den andra på allt som rörde ekonomisk debatt. Därför har vi gjort den här arbetsfördelningen, och jag tror att kammarens ledamöter generellt sett tycker att det är en förnuftig metod som vi arbetar efter. Jag vill gärna tillägga att det inte finns någon — och det vet Gunnar Sträng — som jag hellre vill ta upp en debatt med än Gunnar Sträng, så ta det som en komplimang från min sida, även om det kan kännas obehagligt! Jag tycker att de debatterna hör till de mest stimulerande av de debatter som jag under lång tid har fört i riksdagen. Det är bara en sak som jag skulle vilja säga — trots att jag nu inte tagit upp en sakdebatt — med anledning av Gunnar Strängs tal om överbryggningspolitik och mycket, mycket annat. Gunnar Sträng har ett nästan oslagbart minne, och jag tror att Gunnar Sträng minns våra debatter från slutet av 1960-talet och början på 1970-talet, då jag i debatt efter debatt varnade för konsekvenserna av den politik som vi då bedrev i Sverige. Gunnar Sträng skyfflade undan alla mina varningar, men jag vidhöll att det var en riskabel politik, som så småningom skulle få de konsekvenser som den också så småningom fick. Gunnar Sträng kan lätt konstatera riktigheten i detta genom att gå tillbaka i protokollen och studera dem. Då skall han finna att vad jag säger nu helt och hållet bär sanningens prägel. Nu vet jag mycket väl att det inte alltid ger någon särskild tillfredsställelse och inte heller någon särskild popularitet att säga: Vad var det jag sade! Jag vet att det hör till det mest otacksamma som finns. Jag skall gärna erkänna att jag skulle ha varit mera tillfredsställd i dag om det hade visat sig att de farhågor jag då gav uttryck åt och som blev bortviftade av Gunnar Sträng hade varit obefogade. Men nu visar de sig faktiskt ha varit befogade. Den andra personliga frågan som Gunnar Sträng tog upp gällde brevet från den tidigare ordföranden i finansutskottet Sven Ekström. Det brevet var faktiskt inte ett privatbrev — det var på vanligt sätt diariefört i departementet. Så goda personliga vänner är Sven Ekström och jag inte att vi skriver förtroliga brev till varandra. Det här var ett brev till ekonomiministern, och brevet var en missivskrivelse, med vilken följde en trycksak som är spridd i tusentals exemplar till de anställda vid Iggesunds Bruk och även till pressen. I den här trycksaken står precis samma saker som i brevet. Det var alltså i allra högsta grad fråga om offentliga handlingar, som jag citerade för att visa att man i de djupa leden såg på aktiesparkontona på ett helt annat sätt än vad Kjell-Olof Feldt och troligen också Gunnar Sträng gör. Jag har alltså icke gjort mig skyldig till något ogrannlaga, när jag citerat ett offentligt brev, en missivskrivelse till en trycksak som var spridd över en stor del av landet.
Fru talman! Om jag skall vara korrekt och i det här inlägget svara Gösta Bohman helt vid sidan av den ekonomiska debatten, så rör det sig om hur pass ambitiös Gösta Bohman är när det gäller att sitta i bänken under våra ekonomiska debatter. Det har inte varit så över sig med detta. Det är möjligt att Gösta Bohman har haft giltigt förfall i dag, och då accepterar jag det, men jag syftar på tidigare tillfällen. Jag har ju en tid haft en så blygsam funktion att jag kommit mycket långt ner på talarlistan, och jag har brukat inleda mitt anförande i lämplig tid efter matrasten. Då har jag alltid saknat Gösta Bohman på statsrådsbänken. Möjligen fanns han där under de allra första åren jag hade nöjet att se honom som ekonomiminister, men då var vi så invanda vid varandra att det gick av gammal vana, skulle jag tro. Jag skulle önska att den vanan återupptogs, även om jag vid något tillfälle tvingas att bli placerad på listan efter matrasten. Jag tycker att det ligger något av respekt för riksdagskollegerna i att man iakttar detta. Jag kan säga det därför att ingen av riksdagens ledamöter på den tid då jag var finansminister såg mig lyfta från bänken så länge den ekonomiska debatten pågick. Till allra sist: Jag tyckte det var litet skralt med förklaringen till Sven Ekströms brev. Skriver man i den uppfattningen att det skall vara en officiell skrivelse till Kungl. Maj:ts kansli, som i vederbörlig ordning skall registerföras och som följaktligen skall vara tillgänglig som offentlig handling, så är jag något överraskad om man skriver: Tillgivne vännen Sven Ekström. Så hette det ju i citatet i Gösta Bohmans första inlägg. Att man sedan lägger med en trycksak eller en annan handling kan ha sin alldeles speciella förklaring. Men all right — det här är ju ingenting som spelar någon roll i den ekonomiska debatten. Jag har emellertid en känsla av att jag talar å Sven Ekströms vägnar — han är ju inte själv här — när jag säger att Sven Ekström inte gillar att det här brevet används som slagträ mot hans partivänner, som sitter som Gösta Bohmans motståndare i dag.
Fru talman! Nu skall vi nog citera rätt. Det står inte under brevet — jag sade det inte heller — ”Tillgivne vännen”. Det står hövligt och på vanlig svenska: ”Din tillgivne”. Så skriver vi till varandra i de här kretsarna. Jag tror att Gunnar Sträng har rätt: Sven Ekström skulle inte ha gillat att det här brevet blev ett slagträ. Och jag är alldeles övertygad om att Sven Ekström aldrig skulle ha gillat att socialdemokraterna gjorde den här frågan till ett slagträ. Om man läser broschyren, eller vad jag skall kalla trycksaken för, finner man att den ena representanten för facket efter den andra säger att detta är ett väldigt bra system, att det här är en väldigt bra ordning och att de anställda runt om i Sverige — de anställda som socialdemokraterna framför allt säger sig tala för — tycker att systemet är mycket bra. Då tror jag att de anställda är mycket ledsna över att dessa sparkonton används som ett slagträ i den politiska debatten.

Fru talman! Vi fortsätter denna något bisarra debatt, som har fasligt litet med nationens ekonomi att göra. Det enklaste är väl att vi var och en har ett samtal med Sven Ekström. För mig blir det med gamle vännen Sven Ekström — det är möjligt att herr Bohman kan säga detsamma. Då kan vi kanske klara ut om Sven Ekström menade att brevet skulle bli en offentlig angelägenhet eller inte. Det är inte så viktigt, men vi båda kan övertyga oss om vad som var avsikten med det hela.